Herr talman! Industriministern säger i sitt interpellationssvar att regeringen utgår ifrån att Rauma Repola tar sitt regionalpolitiska ansvar genom fortsatt drift av Stenselefabriken eller ordnar alternativ verksamhet och sysselsättning. Det här beskedet får en att tänka på refrängen i en visa av Povel Ramel: Vi har hört den förut. Nu är den här situationen inte att skämta om. En förlust av över 200 arbetstillfällen i den här bygden innebär en katastrof. När det gäller att beskriva den problematiken behöver jag inte säga mer än vad som redan har sagts. Jag har full förståelse för de svårigheter industriministern möter när han av och till skall vädja till de fria marknadskrafterna om att ta ansvar, i detta fall ett regionalpolitiskt ansvar. Det finns ju vissa erfarenheter av vad resultatet har blivit av detta ansvarstagande vid nedläggningar av arbetsplatser och när dessa skall avvecklas under s.k. acceptabla sociala former. Det finns också vissa erfarenheter av vad alternativ verksamhet och sysselsättning har inneburit. I många fall har det blivit en förtidspension eller en biljett söderut. Då tänker jag närmast på Norrland och främst dess inland. Den uppkomna situationen vid Stensele Mekaniska Verkstad föranleder en mängd frågeställningar. För det första: Drar industriministern några lärdomar av att sälja ut företag till i detta fall ett utländskt företag? Det är ju Prot. 1985/86:69 bra att industriministern nu kräver ansvar, men enligt min mening har även 4 februari 1986 industridepartementet ett ansvar, eftersom det indirekt medverkat till den uppkomna situationen. Här har tydligen inte företagets fortbestånd värnats Om Sysselsalguingen RR vid Stensele Mekaniska nog vid överlåtelsen. Verkstad Den andra frågeställningen jag har är mera allmän, men Stensele Mekaniska Verkstad är en del av detta. Storumans kommun är en del av det område som kallas för Norrlands inland. Detta geografiska område håller nu på att förblöda. På de två senaste åren har området tappat över 5 000 invånare. Vi borde väl vara överens om att så här kan det inte få fortsätta. Vart tar intentionen i den regionalpolitiska målsättningen vägen? Kvar blir ju bara tomma ord, om nu inte krafttag tas för att vända den negativa utvecklingen. Är det inte nu dags att slå fast att inga fler arbetstillfällen får försvinna i de här områdena och att åtgärderna måste bli därefter? Vilka åtgärder industriministern behöver vidta för att sysselsättningstillfäl Jena, i det här fallet i Storumans kommun, bibehålls kan vi kanske lämna därhän. Men det viktiga är ju att kommunen och de människor som bor i de här områdena, i det här fallet i Storuman, får en försäkran om att det som bör göras skall bli gjort. En sådan försäkran ligger också helt i linje med målsättningen för regionalpolitiken. Min fråga är: Är regeringen eller industriministern beredd att lämna en sådan försäkran?

Herr talman! Karin Israelssons tolkning av interpellationssvaret är helt obegriplig. Det leder mig till att fråga henne om hon över huvud taget har läst interpellationssvaret och inte heller lyssnat när jag läste upp det. Jag sade att regeringen har meddelat ägaren Rauma Repola att företaget har gjort sådana åtaganden i samband med både köpet och förvärvsärendet att dessa åtaganden enligt regeringens mening innebär att företaget har att välja mellan att fortsätta verksamheten eller ordna alternativ verksamhet och sysselsättning. Jag är alltså inte beredd att frita Rauma Repola från sitt ansvar. Jag förstår inte varför Karin Israelsson, Rune Ångström och John Andersson vill det. Varför vill ni inte att regeringen kräver att Rauma Repola skall infria sina åtaganden? Jag vill återigen betona att något beslut rörande verksamheten ju inte har fattats. Vi diskuterar här i riksdagen i dag inte på de grunderna att nedläggningsbeslutet är fattat. Ett sådant beslut är icke fattat, och ett sådant skulle bl.a. föregås av förhandlingar. Att i detta läge redogöra för regeringens inställning vad det gäller eventuella stödinsatser anser jag direkt olämpligt. Jag ämnar inte sätta kommunen och de anställda i en sämre situation gentemot företaget genom att här, som de båda interpellanterna och John Andersson vill, diskutera andra lösningar och olika insatser. Regeringen har inte missat något i förvärvsärendet. Jag ber att få tillbakavisa dessa påståenden. Företaget gjorde ju åtaganden mot Rauma Repola som nu åberopas av regeringen. John Andersson ställde en fråga om framtida förvärvsärenden. Låt mig på den frågan svara att vi särskilt kommer att studera detta ärende och se vad vi skall dra för lärdomar av detta fall. Ärendet är ju inte avslutat ännu.

Herr talman! Jag har både läst och lyssnat till industriministerns interpellationssvar. I mitt inlägg beskrev jag hur jag uppfattade svaret. Jag saknade över huvud taget industriministerns mening om sysselsättningstillfällen i dessa trakter. Jag tror att jag skulle ha varit nöjd om industriministern på åtminstone en rad hade beskrivit den oro inför utvecklingen som man ser i Västerbottens inland. Men något sådant fanns inte med. Det föranledde mig att i mitt inlägg betrakta svaret så, att man från regeringens sida lägger det stora och tunga ansvaret på det företag som i dag driver verksamheten. Jag sade också i mitt inlägg att det är helt riktigt att man ställer krav på företaget, men jag saknade regeringens ansvar. Jag har också förståelse för att regeringen, i det förhandlingsläge som i dag råder, har svårigheter att gå in på de alternativ och förslag som regeringen kan tänka sig att lägga fram, men jag saknar också där en vilja att visa på att regeringen är öppen för att medverka aktivt, att se till att det skapas sysselsättning. Jag tog upp de regionalpolitiska aspekterna i mitt anförande, och jag tycker att industriministern skulle ha kunnat göra det också i sitt svar. Det skulle ha åstadkommit en annan inställning hos mig — och även hos andra som har lyssnat till svaret — när det gäller regeringens intresse att göra någonting aktivt för att se till att det vi nu befarar inte blir verklighet. Det som industriministern senast anförde visar ändå på en något mer positiv syn. Vi kommer nu med intresse att följa vad som händer i Stensele, och vi kommer även att bevaka om regeringen tar sitt fulla ansvar för utvecklingen.

Herr talman! Jag beklagar att industriministern inte uppfattade vad jag sade i mitt första anförande. Jag framställde en klar och konkret fråga: Har regeringen tillräcklig substans i köpeavtalet för att utkräva ansvaret av Rauma Repola då det gäller sysselsättningen och den fortsatta driften vid Stensele Mekaniska Verkstad? — Det var på den frågan som jag krävde ett svar. Industriministern ställde i sitt inlägg en fråga: Varför vill inte vi — alltså mina meddebattörer och jag — att regeringen skall kräva Rauma Repola på sitt ansvar? Ja men, det är det vi har krävt alla tre! Jag kan garantera att jag framförde just det kravet, och det kan industriministern se om han läser i protokollet. Det var substansen i hela mitt anförande, och jag gav också vissa exempel på hur man kunde framföra de kraven och driva en förhandling. Jag måste säga att industriministern inte har en förankring i verkligheten om han inte tror att den här diskussionen är i gång. Företaget har sagt, att det inte finns en tillräcklig marknad för att det skall vara möjligt att fortsätta verksamheten med skogsmaskiner i Stensele, utan att det måste bli något annat. Samtliga anställda är varslade om uppsägning från sina arbeten, och det skall bli förhandling. Debatten förs i stugor och kommunkansli i Storumans kommun om vad man skall göra åt situationen. Och jag tror att även uppslag från regeringen kan vara av utomordentligt stort värde i detta sammanhang. När vi presenterar olika möjligheter och lösningar innebär det inte på något sätt en försämrad situation för de anställda, och det stör inte heller några förhandlingar, utan det är konstruktivt och det är någonting som regeringen bör ta till vara. Jag vill, efter att ha kritiserat industriministern för svaret, ändå försöka uppfatta det positiva i anförandena, nämligen att regeringen är beredd att utkräva ett totalt ansvar för sysselsättning och drift vid Stensele Mekaniska Verkstad. Jag hoppas att industriministern bekräftar att jag har uppfattat honom rätt. Då har den här debatten haft ett mycket stort värde!

Herr talman! Jag hoppas att missförstånd inte skall vara grunden till att vi diskuterar förbi varandra eller att oenighet om mål och medel skall uppstå där oenighet inte borde råda. Självfallet har jag inget att erinra mot att industriministern kräver åtaganden av Rauma Repola. Tvärtom! Är detta möjligt så har han mitt fulla stöd. Då är också industriministerns svar här i dag en bra garanti för att de 205 anställda kommer att få behålla sina jobb. Det är ju den slutsats man måste dra av detta. Industriministern må väl förlåta mig om jag hyst misstro över det möjliga i att utkräva just detta ansvar. Jag grundar min misstro på tidigare erfarenheter då ansvariga ministrar krävt ansvar av olika företag, men resultatet ändock har blivit att företag har lagts ned.

Lösningarna har i de flesta fallen blivit arbetslöshet, förtidspension eller en biljett söderut. Men jag är glad över att detta tydligen är ett undantag från en regel som har gällt och att vi här kan utkräva det fulla ansvaret. Då tycker jag att det är ett bra svar som industriministern har gett här i dag. De anställda i Storuman och Storumans kommun kan nu känna sig helt lugna.
Herr talman! Med glädje vill jag konstatera att en välgörande tillnyktring har skett hos Karin Israelsson, Rune Ångström och John Andersson i de senaste inläggen. Annars hade faktiskt företaget Rauma Repola kunnat ta era inlägg här i dag som ett fribrev från gjorda åtaganden. Vi verkar nu vara överens om att vi i första hand skall gå på den linjen att vi skall kräva av företaget att det lever upp till de åtaganden det har gjort vid köpet av rörelsen. Jag lyssnade till Karin Israelssons båda inlägg. Låt mig säga följande. Om det vore så enkelt, Karin Israelsson, att allmänna fraser kunde lösa regionalpolitiska problem och glesbygdsproblem då skulle Karin Israelsson och centerpartiet för länge sedan ha löst alla Sveriges problem.
Herr talman! Det svar som vi fick skriftligen på interpellationen gav faktiskt det intryck som industriministern så nogsamt noterade i våra första inlägg att vi fått. Det var först när industriministern gick ifrån det svaret och dess formella karaktär som vi förstod att det kanske fanns ett intresse också från regeringens sida att se till att det händer något positivt uppe i Storuman. Det är klart att fraser inte hjälper; på den punkten håller jag med industriministern. Det har vi lärt oss när vi har läst årets budgetproposition, där regeringen i väldigt många allmänna fraser talar om vikten av att vi har ett regionalpolitiskt väl utbyggt system i det här landet och där regeringen sedan inte i reala termer ser till att uppfylla de allmänna fraserna. Jag vet mycket väl vad det innebär att vara glesbygdsbo, och jag vet vilka insatser som krävs. Jag vet också att det kanske ibland krävs att man har en känslomässig förankring till de här trakterna, och det är det som jag tror saknas i dagens regering.
Herr talman! Jag vill i en sista replik till industriministern säga att jag hoppas att företaget läser den debatt som vi har haft i dag och då noterar vad jag sade i mitt första anförande. I det anförandet ställer jag verkligen företaget till svars för den uppkomna situationen, och jag frågar vilka medel regeringen har att utkräva detta ansvar av företaget. Det är alltså inte någon s.k. tillnyktring från min sida när jag upprepar detta i mina övriga anföranden utan bara ett understrykande av vad jag sade när jag tog till orda första gången. Jag hoppas nu att regeringen fullföljer det ansvarstagande som industriministern har aviserat i denna debatt. Därmed har, tycker jag, debatten haft ett mycket stort värde. Och jag hoppas att människorna uppe i Storumans kommun, när de i kväll eller i morgon får vetskap om vad som har utspunnit sig häri riksdagen, kan sova tryggare och bättre — för det har faktiskt varit rätt dåligt med nattsömnen där uppe ett tag.
Herr talman! Efter det senaste inlägget av industriministern kan vi kanske diskutera vem som håller på att tillnyktra — eller också snubblade industriministern litet. Jag sade i mitt förra inlägg att jag tyckte att det var ett bra svar — en bra garanti för de anställda vid Stensele Mekaniska Verkstad och Storumans kommun =— att det är möjligt att kräva åtaganden av företaget Rauma Repola så att alla de 105 anställda kommer att få behålla sina jobb. Menii det senaste inlägget började industriministern glida litet genom att säga att i första hand skall man kräva av företaget att det tar sitt ansvar. Jag tycker det var synd att detta skulle förta det omdöme som jag fällde i mitt andra inlägg, då jag tyckte att industriministern gav en så bra garanti. Jag hoppas att just dessa ord — att ansvar ”i första hand” skall krävas av företaget — var en felsägning. I annat fall, om den garderingen skall finnas med, blir mitt omdöme i det andra inlägget inte lika positivt.
Herr talman! Jag skall nu inte formulera en fråga utan bara ett påstående. Jag hoppas att Rune Ångström och John Andersson inser att om ni fortsätter att kräva en redovisning av regeringens åtgärder, så lyfter ni ju av ansvaret från företaget.

Herr talman! En människas död är fylld av känsla och tragik. En miljon människors död är en statistisk företeelse. Ungefär så uttryckte sig Josef Stalin. Sedan de sovjetiska transportflygplanen landade på Kabuls flygplats i slutet av 1979 har nu ca 1 miljon människor i Afghanistan fått sätta livet till, och många fler har mist sina hem och sin hembygd. Afghanistan hade när Sovjet marscherade in ca 16 miljoner invånare. 1 miljon av dessa människor är alltså nu döda. 4 miljoner befinner sig i flyktingläger, de flesta i Pakistan. Afghanistan är också den enda större krigsskådeplatsen i hela världen som inte accepterat Internationella röda korsets närvaro. Ännu efter sex år av förhandlingar har icke Röda korset fått komma in i Afghanistan. I sex år har landsbygden bombats, byar skövlats, och ett helt folk är på väg att slitas upp med sina rötter av den sovjetiska armén och de afghanska marionetterna. Detta krig har sällan varit förstasidesstoff i västerländska Prot. 1985/86:70 = tidningar. Då och då har journalister kommit tillbaka efter en våghalsig S februari 1986 reportageresa med afghanska motståndsstyrkor. Någon gång har journalister Am Jaag Ar, som följt regeringsrepresentanterna berättat att motståndet snart är krossat, men i stort sett har tystnaden varit slående, särskilt om man bedömer det här krigets omfattning. Den som minns Vietnamkriget, och den debatten, känner knappast igen sig. Borta är de många fackeltågen, de stora solidaritetsaktionerna och demonstrationerna. Ibland kallas kriget i Afghanistan för det glömda kriget. Sverige är en liten fredlig och frihetsälskande nation. Vi har en absolut skyldighet att göra vad vi kan för att inte kriget i Afghanistan skall bli det glömda kriget. Men vi har också ett annat skäl — ett svenskt egenintresse, om man så vill. Konflikten i Afghanistan handlar om den lilla nationens rätt att förbli fri, självständig och oberoende, även i stormaktens omedelbara närhet. Och Afghanistan har samma mäktiga granne som Sverige, den sovjetiska supermakten. Det som händer i Afghanistan är eller borde i varje fall vara en daglig påminnelse för oss att avtal och försäkringar ger begränsad trygghet. Vi påminns eller borde åtminstone påminnas om att den bästa garantin för ett litet lands frihet och oberoende är dess egen vilja och förmåga att värna sin frihet. Vårt svenska försvar har som huvuduppgift att vara så starkt att envar angripare skall finna kostnaden och ansträngningen att angripa oss så stor att han avstår. Men vi lever inte i ett lufttomt rum. Styrkan hos vårt försvar mäts i relation till hotbilden i vår omvärld, eventuella angripares styrka och naturligtvis deras uppfattning om okuvligheten i vår vilja att försvara oss. Det finns i dag fyra starka skäl att noga överväga behovet av en förstärkning av Sveriges försvar. För det första: alla bedömare är i dag eniga om att vår del av världen tilldrar sig ett växande intresse från stormakternas sida. Norden är inte längre ett stillsamt hörn på den säkerhetspolitiska kartan. För det andra: andra stater och militära block i vår omgivning har successivt förstärkt och moderniserat sina stridskrafter. Finland, vår östra granne, förstärker årligen sitt försvar med realt 3,8 Zo, Norge med 3,5 2, Sovjet och Warszawapakten med 3-4 96 och NATO med 2-3 Ze. För det tredje: den relativa försvagningen av Sveriges försvarsförmåga som pågått ända sedan 1972 års försvarsbeslut har därför blivit än större. Och, för det fjärde: det torde inte vara någon obekant att vi under flera år har haft ett stort antal kränkningar av vår territoriella integritet, de ständiga Inför 1987 års försvarsbeslut avvaktar nu omvärlden vilka uppoffringar vi är beredda att göra, hur stark och okuvlig vår vilja är att värna svenskt territorium, och därmed också våra möjligheter att leva upp till neutralitetens krav. Vi moderater har i dagarna deklarerat vår uppfattning inför diskussionerna om 1987 års försvarsbeslut. Vi kan inte längre tära på gamla uppoffringar, om vi vill att vår förmåga att värna Sveriges gränser och neutraliteten skall tas på allvar. Det är i längden omöjligt för Sverige att ha en markant svagare 4 försvarsutveckling än den i vår omedelbara närhet. Vi moderater har ambitionen att söka vinna enighet mellan de demokratiska partierna om försvarsbeslutet. Vi ser ett stort egenvärde i detta, men det är inget självändamål och en fortsatt urholkning av den svenska försvarsförmågan är ett för högt pris för enigheten. Jag tror, herr talman, att man kan säga att det kommande försvarsbeslutet är det viktigaste enskilda beslut vi har att fatta i riksdagen under denna mandatperiod. Att värna Sveriges neutralitet, Sveriges oberoende och Sveriges frihet och vår rätt att sköta våra egna angelägenheter är den första och viktigaste uppgiften för Sveriges riksdag. Sverige skall försvaras. Allt annat blir meningslöst om vår framtid i verkligheten bestäms av andra. Det finns skäl att påminna om denna grundläggande prioritering av vår uppgift som valda ombud för Sveriges folk innan vi låter oss ryckas med av dagsdebatterna. Förmågan att värna vår frihet och vår självständighet är beroende av de beslut som vi fattar i denna kammare. Och den är naturligtvis också beroende av Sveriges ekonomiska styrka. Den fråga vi nu har att diskutera är hur regeringen tänker lägga upp den ekonomiska politiken under den kommande mandatperioden när konjunkturen mattas och tillväxttakten avtar. Alla bedömare — även regeringen — tror att vi i år kommer sist i den internationella tillväxtligan. Det borde därför vara hög tid att sätta tillväxten i-centrum för den ekonomiska politiken. Tidningarna fylls varje dag av artiklar om familjernas krympande marginaler, prutningar i statens och kommunernas verkamhet, brister i de sociala trygghetsnäten och den nya fattigdomen. Alla de problemen löses naturligtvis bäst om Sveriges samlade tillgångar blir större. De går inte att fördela eller förhandla bort. I Sverige har vi under lång tid fört en politik som bara fördelat välfärden och sällan bekymrat oss för hur den skapas. Det är hög tid att bryta med den felsynen, för annars kommer bara trängseln vid de allt tommare krubborna att bli värre. Det är därför vi i vårt parti har fäst sådan vikt vid den ekonomiska tillväxten att vi format hela vår ekonomiska politik som ett program för tillväxt. Vi behöver inte gå långt för att se vad tillväxten i ekonomin faktiskt betyder. Danmark under Poul Schläters konservativa ledning beräknas i år enligt OECD få en tillväxt på 3,5 920. Med samma tillväxt skulle Sveriges samlade produktion öka med ca 30 miljarder kronor och skatteintäkterna med ungefär hälften. Det skulle vara tillräckligt för att finansiera hela den moderata marginalskattereform som vi lagt ut över tre år med en kostnad på 12 miljarder — den skulle kunna finansieras på ett enda år. För att tala i begripliga termer skulle vi, om vi hade samma tillväxt som Danmark, ha ca 3 600 kr. per svensk att fördela under 1986 i stället för de ca 500 kr. vi nu får — om man skall tro OECD:s beräkningar om våra bägge länder. 3 600 kr. per svensk skulle vi ha att fördela om vi hade samma tillväxt som i Danmark -— i stället för 500 kr. Men skall vi lyckas lika bra som Danmark behöver vi en politik som stimulerar människor och företag att skapa och investera och att ta initiativ. Skall vi få fart på Sverige måste vi röja undan hinder, lära oss av utlandet, t.ex. av Danmark, hur man där ökar sina resurser. Då måste vi tillåta i stället för att förbjuda. Viktigast är det att sänka skattetrycket och framför allt de höga marginalskatterna. Vi skulle behöva en dansk skattereform, herr talman. Lönen för mödan måste i större utsträckning gå till dem som gör jobbet — till svenska arbetare och svenska tjänstemän — och i mindre utsträckning till stat och kommun. Vi behöver ett skattesystem som gör det mer lönsamt att ta ut sin övertid i pengarii stället för i kompledighet, som gör det mer lönsamt att extraknäcka, att byta arbete och att investera — att skapa i stället för att stirra oss blinda på att fördela. Vi har en ekonomi som är hårt reglerad genom etableringshinder, konkurrensbegränsningar och mycket annat. Skall vi ha tillbaka dynamiken och tillväxten behöver vi gå motsatt väg. Vi behöver avreglera — staten, kommunen och näringslivet. Alla vi som sitter i riksdagen och alla andra svenskar behöver då och då hjälp eller tillgång till barnomsorg, sjukvård, åldringsvård eller utbildning, och vi känner alla i vår egen vardag de här problemen. Trots att vi betalar världens högsta skatter har vi ont om platser. Vi har långa köer, och vi möter ofta en pressad personal. Den är naturligt nog pressad, eftersom den dignar under stora krav, minskade resurser samt detaljerade och ofta initiativdödande bestämmelser. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma genom att ge personalen rätt att besluta så långt det över huvud taget går, ut i sista ledet, tillåta dem att ta egna initiativ, ja, rent av byta arbetsgivare eller starta eget. Det är därför som vi föreslår att vi skall bryta monopol, stärka konkurrensen och tillåta även andra initiativ än kommunernas. Genom konkurrens blir rikedomen och urvalet större, och servicen blir ofta billigare. Vi får ökad valfrihet, både för alla dem som arbetar i denna servicesektor och för oss alla som har behov av tjänsterna. Vill vi ha tillbaka dynamiken måste vi minska förbud och föreskrifter som hämmar näringslivet. Regeringen och riksbanken har gjort en del bra saker genom att t.ex. avreglera kreditmarknaden. Det är bra och rejält, och det skall de ha ett erkännande för. Nu gäller det att gå vidare genom att också ta bort valutaregleringen. På det området är vi långt på efterkälken internationellt sett. Konkurrensbegränsningar kan avskaffas på alltifrån arbetsförmedlingar till taxirörelser. Åtminstone i det senare hänseendet råder det numera bred enighet om behovet av ökad konkurrens. Vi kan mjuka upp lagstiftningen på arbetsmarknaden så att den underlättar och inte försvårar förändringar. Bostadsmarknaden kan fungera bättre om vi får mindre skatter och subventioner. Vi kan bygga mycket billigare — i varje fall om Mats Hulth tillskriver statsrådet. Men då måste vi avskaffa en del av den byråkrati och centralstyrning som i dag finns och ersätta den med rörlighet och anpassning, precis det som jag förstår att herr bostadsministern i åtminstone viss utsträckning är inställd på. Herr talman! Vi moderater står fast vid den politik som vi gick till val på. Vi föreslog besparingar som var stora nog att finansiera nödvändiga skattesänkningar samtidigt som vi ville minska budgetunderskottet. Vi gjorde det, fast vi insåg att detta budskap inte precis var publikfriande, eftersom de flesta statsutgifterna har goda syften och fina motiv. Men vi ville vara ärliga i valrörelsen. Socialdemokraterna valde att ge en skönmålad bild av verkligheten. Varje antydan om att allt inte var så ljust möttes med indignation. Vi moderater förföljdes för våra besparingsförslag. Framför allt utmålades våra besparingar på statsbidragen till kommunerna som illvilliga och ffrämmande för det svenska välfärdssystemet. Hur mycket mer avundsvärd hade inte den svenska regeringen varit i dag om den i stället för att kritisera oss hade genomfört våra besparingar. Då hade finansministern sluppit beklaga sig över att kommunerna i år ökar sin konsumtion med mer än 2 Yo och tar snart sagt allt utrymme för reallöneökningar från löntagarna. Jag kan också, för att tala begriplig svenska för Sveriges folk, uttrycka det på följande sätt: Hade ni i fjol ställt er bakom de moderata besparingar som gällde kommunerna, hade det i år funnits utrymme för att ge löntagarna en reallöneökning. Hur mycket mer avundsvärd hade inte regeringen varit i dag om den hade genomfört det första steget i vår marginalskattereform och samtidigt inflationsskyddat skatteskalorna. Då hade avtalsrörelsen sett dramatiskt annorlunda ut. Då hade det, även med låga nominella lönepåslag, gått att få till stånd en reallöneökning för svenska tjänstemän och jobbare. Vi varnade i valrörelsen för att brustna förväntningar och svikna förhoppningar skulle bli följden av socialdemokraternas glättade beskrivningar. Vi har nu fått rätt. Regeringen kritiseras i dag hårt, inte minst av sina egna, för att valbudskapet inte stämmer överens med den politik som förs efter valet. Var och en minns hur socialdemokraterna i valrörelsen sade: En minskning av statsbidragen till kommunerna skulle få förödande konsekvenser. Man påstod att vi moderater ville ta ifrån de gamla färdtjänsten. Ett oändligt antal rullstolsbundna med skyltar satt framför mig på våra valmöten. Vi moderater skulle avskaffa särskolorna, och knatteidrotten skulle försvinna, hette det. Nu, efter valet, byter emellertid socialdemokraterna ståndpunkt. Det kanske inte gäller just dessa besparingar, men socialdemokraterna har tagit många andra moderata besparingsförslag till sitt hjärta. Statsbidragen till regional och lokal persontrafik och bidraget till drift och byggande av kommunala vägar är några exempel. Den svenska regeringen har t.o.m. varit så djärv att den föreslår att det särskilda bidraget till barnoch ungdomstandvården skall avskaffas. Inte menar ni socialdemokrater därmed att ta ifrån barnen tandvården. Men det behövs bara ett minimum av fantasi för att föreställa sig hur Olof Palme vid ett stort valtal, exempelvis i Kolmården, inför tusentals jublande socialdemokrater skulle beskriva förslaget om vi moderater hade föreslagit att bidraget till ungdomstandvården skulle avskaffas. När den moderata sparkvasten sopar, då sparas inte ens barnens tänder, hade herr statsministern sagt med indignation. Jag ser på honom att han känner igen sig. Det länder honom till heder. Knattetandvården försvinner! hade ni sagt. Överallt hade man kunnat se små barn ropa: Vi vill behålla våra tänder! Men nu står ni där, skuldra vid skuldra med högern, och sparar. Välkomna i högerburen, ni socialdemokrater! Vi moderater har kanske särskilda skäl att fördöma den här dubbelmoralen, men får ändå glädjas över att dagens politik rymmer ett större mått av ekonomisk realism. I årets finansplan har socialdemokraterna för första gången erkänt det viktiga sambandet mellan våra reallöner och statens och kommunens aptit och tillväxt. Regeringen har t.o.m. tagit intryck av vårt budskap att man skall kunna leva på sin lön. I strid med traditionell socialdemokratisk retorik skrivs det i finansplanen: ”Med stigande reallöner kan fler försörja sig genom eget arbete. För att skapa utrymme för reallönehöjningar framöver måste den offentliga sektorns tillväxt hållas tillbaka.” Det är bra. Men vad regeringen inte har insett, och ännu inte heller LO, är sambandet mellan marginalskatten och reallönerna. Jag tror mig kunna säga, att om vi i längden vill ha reallöneökningar i Sverige, förutsätter detta att vi sänker de höga marginalskatterna, och då skall de sänkas för de stora, breda inkomstgrupperna. I dag krävs det besparingar för att betala en sådan skattesänkning, men med Sveriges extremt höga skattenivå finns det alla skäl att tro att dessa skattesänkningar på relativt kort tid finansierar sig själva. Det är genom dessa skattesänkningar som vi kan få i gång en dynamik, det är på så sätt hushållens ekonomi kan förbättras. Vi vill att besparingar, skattesänkningar och tillväxt skall följas åt för att vi skall kunna få bukt med nyfattigdomen och socialbidragsköerna. I dag sitter en oändlig mängd svenska löntagare och irriterar sig över vad som för dem framstår som en obegriplig fördelningspolitik. Jag kan förstå dem och resningen mot den här regeringen i Småland, Dalarna och andra delar av landet — ja, om man får tro dagens tidningar även i riksdagsgruppen. Under den senaste tioårsperioden har vanliga löntagare fått sänkta reallöner, inte varje år men totalt sett. Dessa löntagare har naturligtvis svårt att förstå varför de inte får någon del av den tillväxt som vi trots allt har haft i Sverige. De ser att börskurserna stiger och tycker att detta rimmar illa med de sjunkande reallöner som är deras lott och att de skall ta ansvar och hålla igen. Men det socialdemokratiska partiet har aldrig varit berett att dela det pedagogiska ansvaret när det gäller att visa att aktieutdelningen i Sverige bara är en liten del av industrins förädlingsvärde. I stället har socialdemokraterna exploaterat myterna och missuppfattningarna när det passat de egna partitaktiska ambitionerna, eller kanske för att lugna vid en överhettad avtalsrörelse. Men om socialdemokraterna, med det förtroendekapital som de självfallet har hos sina egna, hade ansträngt sig att tala om att lönekostnaderna är 68 kr. av en hundralapp och aktieutdelningen 4 kr. — allt före skatt — hade vi haft en annan situation, liksom om socialdemokraterna hade talat om att konflikten mellan arbete och kapital sedan länge är avgjord. Den matchen slutade 684 i arbetets favör, en storseger med alla tänkbara mått mätt. Men har någon hört en enda socialdemokrat försöka förklara dessa fundamentala fakta för de svenska löntagarna? Har någonsin en socialdemokrat försökt förklara att med allt lägre aktieutdelningar ökar svårigheten att få någon att investera riskvilligt kapital? Har någonsin en socialdemokrat försökt förklara att sparande i aktier är ett värdefullt sparande som ger investeringar, som skapar dagens och morgondagens jobb? I stället har socialdemokraterna snarast försökt misstänkliggöra just aktiesparandet och ofta valt den enkla men sakligt inte särskilt kloka politiska kosmetikan i form av t.ex. stopp för höjning av aktieutdelningarna, ökad reavinstbeskattning, stämpelskatt, omsättningsskatt på aktier och allt vad man kan hitta på. Jag förstår att den sortens taktik kortsiktigt kan ge lättköpta poänger, men på sikt minskas ju därigenom möjligheten att få ett stabilt näringsliv och trygga jobb för svenska tjänstemän och svenska arbetare. Undra på att man runt om i Sverige från socialdemokratiskt håll reser krav på mer och ny kosmetika. Som man bäddar får man ligga. Men även om detta nu förklaras skulle löntagarna tycka att det var konstigt —- ja, kanske rent av ännu konstigare — att de inte får någon reallöneökning. De säger naturligtvis: Om nu inte aktieägarna får pengarna, vart tar pengarna då vägen? Svaret är i och för sig enkelt men säkert en nyhet för många, för under den tioårsperiod som reallönerna minskat har i själva verket kommunernas köpkraft ökat kraftigt. I princip är det så, att hela den tillväxt som skulle ha kunnat komma svenska löntagare till godo i form av ökade reallöner har tagits om hand av den offentliga sektorn — stat, kommun och landsting. Om vi igen räknar på industrins förädlingsvärde finner vi att företagen behåller en fjärdedel för avskrivningar, investeringar och utdelning, en fjärdedel går till dem som jobbar i företagen, hälften försvinner i olika skatter. För att åter tala klartext betyder det att hälften av priset på i stort sett varje vara och tjänst är skatt. Nu vänder sig gamla socialdemokrater mot sin egen regering och klagar över en fördelningspolitik som de inte känner igen. Det beror på att vi har nått den punkt när sanningen måste fram, nämligen att stat, kommun och landsting slåss om samma kaka som löntagarna. Och eftersom Sveriges kaka är den som växer minst i industrivärlden tvingas socialdemokraterna i årets finansplan för första gången att erkänna detta faktum. Men ni har så länge sökt dölja sambandet, att uppvaknandet blir ännu mera smärtsamt. Och många socialdemokrater har ännu icke vaknat, därför att ni aldrig har bemödat er om att klargöra detta samband. En av de fackliga förtroendemän i Falun som kritiserat regeringspolitiken sade i en TV-intervju att det måste vara något fel, när det inte längre går för en person att ensam försörja en familj. Löntagare med barn kan inte leva på sin lön sedan de betalt skatten, i varje fall inte om de själva vill ta hand om sina barn. Alla kan inte få kommunalt dagis, men även om alla kunde få det vill alla inte ha det. Vi kan emellertid just nu bortse från denna frihetsinskränkning i den socialdemokratiska politiken... Om vi gör det måste vi förstå den här arbetaren i Falun och hans känsla av att det är något grundläggande fel i Sverige. Han har fått en sjunkande reallön, därför att han varje år varit tvungen att avstå en större och större del av sin inkomst i skatt, och det mesta därav har gått till kommunen. Och om hans familj inte fått eller inte velat ha en daghemsplats i kommunal regi, då har familjens ekonomiska situation försämrats. Skulle familjen däremot ha fått två daghemsplatser, så har familjen i rask takt fått en service som kostar mellan 70 000 och 80 000 kr. netto. Jag vill säga att det är den enda lagliga möjligheten till en märkbar standardhöjning för arbetaren i Falun — om nu turen står honom bi och han får daghemsplatserna samt om familjen är beredd att avstå från att själv ta hand om sina barn och om hans hustru får jobb utanför hemmet. Men jag vet vad som händer. Man kommer säkert att söka blidka den här arbetaren och många andra genom att öka barnbidragen, och så låter man honom själv betala det hela genom att höja någon skatt: bensinskatt, oljeskatt, vinskatt, spritskatt, tobaksskatt eller en kombination av dessa skatter. Det kan också bli fråga om någon form av kosmetika, som slår mot aktiehandeln och framtidens investeringar. Den här arbetaren blir inte bättre ställd genom detta, men han kanske blidkas för tillfället. Efter ett år står han emellertid där och säger återigen: Det blev ju inte bättre — jag har inte fått någon ökad reallön. Och tänk på den dag då denna sanning går upp för arbetaren i Falun och för alla andra hundratusentals socialdemokrater som delar hans värderingar! Så står vi, herr talman, inför en avtalsrörelse som kan bli en av de viktigaste på länge, med en regering som tycks börja inse samband som den länge sökt dölja men med en valmanskår van vid fördelningspolitiska slogans fjärran från verkligheten. Så uppstår en förtroendekris mellan valda och väljare, och det går i sanning inte att skylla det på väljarna. Jag har lätt att förstå kraven på stora lönepåslag. Det är inte anspråken som är orimligt stora, tvärtom. Det är fruktansvärt rimligt att svenska tjänstemän och svenska arbetare efter tio år, och väl det, då deras reallöner har sänkts, säger att ”nu vill vi ha något med”. Det som är bekymret är att möjligheterna att ge dem detta är så orimligt små. Vi måste komma till rätta med kommuners och landstings ökade utgifter och det höga skattetrycket. Vi måste spara så mycket på kommuner och landsting att de får nöja sig med oförändrad köpkraft och lämna utrymme till löntagarna. Vi måste sänka inkomstskatterna, enkannerligen marginalskatterna, så att vi kan höja reallönerna utan att det blir så dyra avtal att vi tappar konkurrenskraft gentemot utlandet. Regeringen måste också tala om för arbetsmarknadens parter att de förhandlar i frihet men även under ansvar. Jag håller med finansministern om att ”ingen regering kan garantera sysselsättningen oberoende av hur parterna på arbetsmarknaden beter sig”. Detta innebär inte att någon frånsvär sig ansvaret för människors trygghet utan just precis bara vad som sägs. Men, herr talman, ingen av dessa tre förutsättningar är för handen. Så får vi väl då efter diverse tumult nya avtal som kostar mer än vi har råd med, utan att för den skull löntagarna får något reallönepåslag. Och så står vi här ånyo om ett år och konstaterar detta. Är regeringen månne då beredd att tala om hur det ligger till? Har den då skaffat sig beredskap att göra en skattesänkning, skaffat sig beredskap att tillse att kommuner och landsting inte får ökad köpkraft utan att den med all rätt kommer svenska löntagare till godo? Vi kommer emellertid, med all den kraft vi har, att driva den politiken. Och regeringen kan förvissa sig om ett parlamentariskt underlag om man är beredd att ta de krafttag som krävs för att driva den.

Herr talman! Sedan regeringen lade fram budgetpropositionen för en knapp månad sedan har det - vilket också Ulf Adelsohn var inne på — mullrat åtskilligt i riket. I Nässjö, i Sandviken, i Skelleftehamn, i Helsingfors, i Falun — överallt har löntagare uttryckt sitt missnöje över regeringens ekonomiska politik. Vi vill ha mer betalt, säger de. Vi vill ha mer kvar i plånboken när skatten är betald. Och vi vill att pengarna skall räcka bättre. Det är lätt att förstå deras önskemål. Sedan 1982 har prishöjningarna och skattehöjningarna gröpt ur köpkraften. Om vi räknar av alla skatter, också de indirekta skatterna, och mäter i dagens priser, så finner vi att en genomsnittlig industriarbetare i år får ett par tusen kronor mindre kvar än 1982. Vad beror då den här utvecklingen på? När man följer debatten kan man nästan få intrycket att det är aktieägarnas fel. LO-chefen Stig Malm skildrade i Aftonbladet hur två utvecklingslinjer under senare år har löpt parallellt under senare år, ”miljonärslinjen” och ”socialhjälpslinjen”. Läsarna av den artikeln och många andra bibringas uppfattningen att det finns ett starkt samband mellan den ökade omsättningen på börsen och urholkningen av reallönerna. När en sådan uppfattning sprids av ledande företrädare för facket, är det inte så konstigt om andra kastar lystna blickar mot börsen och mot aktieägarna och tror att det är där pengarna till reallöneökningar finns att hämta. Men så är det inte. Låt mig ge några, som Bertil Ohlin en gång uttryckte det, ”obekväma fakta”. Aktieägarnas utdelningar är inte mer än 190 av löntagarnas löner. Där finns det alltså inte mycket att hämta. Och dessutom: index för börsaktierna ligger i dag på nästan precis samma nivå som för två år sedan. Det betyder att aktieägarnas avkastning på sitt aktieinnehav under de här två åren är ungefär de 390 som de har fått i utdelning. En satsad hundralapp har givit en utdelning på 3 kr. Det kan jämföras med en inflation som har varit mer än dubbelt så hög eller med avkastningen på riskfritt banksparande som har legat tre fyra gånger så högt. En del har i debatten pekat på Volvos beslut att höja utdelningen på Volvoaktien med nästan 60 26 upp till 8:50 för varje aktie. Det är då viktigt att notera att Volvoaktien även efter denna höjning ger mindre utdelning än 3 70, dvs. mindre än 3 kr. per satsad hundralapp. Jag har svårt att tro att det finns någon som tycker att det är för mycket. Så här ser det ut i genomsnitt när man tittar på vad som händer på börsen. Bakom genomsnittet finns det naturligtvis både vinnare och förlorare. Att äga aktier innebär alltid ett risktagande. Det kan gå bra, men det kan också gå mycket dåligt. Det är just i den osäkerheten om utfallet som själva risktagandet ligger. Att det verkligen kan gå dåligt hart.ex. aktieägarna i ett par börsbolag fått erfara under fjolåret, då Salén och Consafe gick över styr. Visst är det trevligt för aktieägarna i ett företag om företaget är högt värderat på börsen. Men det är trevligt inte bara för dem. Det är faktiskt bra för dem som jobbar i företaget också. Det är inte så att en hög börsvärdering gör att arbetare och tjänstemän i det företaget blir fattigare. Tvärtom innebär en hög börsvärdering att företaget går bra. Det innebär att företaget kan ge både fler och tryggare jobb än andra företag och att det har en större lönebetalningsförmåga. Nå, men finns det då inte pengar att hämta bland dem som är någorlunda välavlönade i Sverige? Nej, dess värre finns det inte heller där mycket att hämta. Säg att vi höjde marginalskatten till 100 26 för alla inkomster över 150 000 kr. Det skulle teoretiskt kanske ge 3 miljarder kronor i statskassan. Utspritt på alla som inte får vara med och betala denna merskatt blir det några hundralappar per person, och det är inte särskilt mycket. Dessutom inser alla att denna kalkyl bara är teoretisk. Om vi ens försökte ta ut 100 26 marginalskatt skulle skatteunderlaget mycket snabbt försvinna, och vi skulle förlora inte bara dessa 3 miljarder utan också de 10 miljarder som vi redan tar av dessa inkomster. Det går alltså inte att i denna debatt skylla på aktieägarna eller på höginkomsttagarna. Den verkliga konflikten finns i stället mellan reallönerna och den offentliga utgiftsutvecklingen. Herr talman! Människor accepterar helt enkelt inte längre att all tillväxt går åt för att finansiera nya offentliga utgifter. Som Ulf Adelsohn påpekade, är det precis vad som har skett under mycket lång tid. Arbetsgivarna betalar i dag, räknat i samma priser, 25 0 mer för arbetskraften än de gjorde för 15 år sedan, men löntagarna får inte ut ett enda öre mer efter skatt än de fick då. Som jag nämnde tidigare har skatterna höjts sedan 1982, och reallönerna efter alla skatter har minskat. Det här är helt i linje med den politik som socialdemokraterna lade fast på kongressen 1981, då det s.k. krisprogrammet behandlades. Snart sagt varje talare i den debatten sade att vi måste ha en fortsatt offentlig expansion och därmed ökade skatter. Kjell-Olof Feldt summerade: Partiet står ”inför den klassiska konflikten mellan människors krav på att bevara sin privata konsumtion och kravet på gemensam välfärd, social trygghet och rättvisa. Eller om man så vill: konflikten mellan egoism och solidaritet. Det är en kamp som vi har fått föra genom årtiondena och som vi nu måste föra på nytt.” Och det är efter dessa linjer som politiken har formats under senare år. Den kommunala expansionen har fortsatt i snabb takt. Skatterna för hushållen har också ökat i mycket snabb takt, i genomsnitt med 4 000-5 000 kr. per hushåll. Det är mot detta synsätt och denna utveckling som människor nu revolterar. Och inte heller regeringen är okänslig för de krav som framförs. Redan i valrörelsen talade socialdemokraterna om oförändrat skattetryck, vilket redan det innebär ett brott mot den tidigare politiken, och nu tycks man också, äntligen vill jag säga, vara beredd på att dra ned den kommunala expansionen. Det var otänkbart för bara ett halvår sedan, men nu skriver finansministern i finansplanen att en fortsatt snabb kommunal expansion ”skulle leda till en skärpt konflikt mellan löntagarna och den offentliga sektorn om det realekonomiska utrymmet”. Det perspektiv som man nu anlägger på den här frågan är betydligt rimligare och mer realistiskt än det som gavs 1981, då man tyckte att ett skydd av reallönerna och, än mer, ökade reallöner bara framstod som egoism. Om vi skall skapa utrymme för reallönehöjningar är det alltså nödvändigt att vi avstår från skattehöjningar och att vi håller tillbaka den kommunala expansionen. Det är just den insikten som har fått oss att år efter år föreslå nedskärningar Prot. 1985/86:70 av statens bidrag till kommunerna. När regeringen har avvisat de här 5 februari 1986 förslagen har det också lett till en snabb kommunal utbyggnad och till sänkta reallöner. Nu tycks regeringen alltså vara beredd att ändra sin inställning och det är bra, men tyvärr kommer ändringen väldigt sent. Herr talman! Att inse att det finns en konflikt mellan reallönehöjningar och offentlig expansion är viktigt. Men ännu viktigare är en annan insikt, nämligen att det bara är om kakan växer som vi kan höja standarden för de många människorna. Vi behöver alltså en ökad ekonomisk tillväxt. Det framhålls också mycket förtjänstfullt i finansplanen. ”Nu måste kampen för en rättvis fördelning intensifiera äger finansministern, och det kräver ”en gynnsam ekonomisk utveckling med hög tillväxt — — — Men här står socialdemokraterna inför ett svårt dilemma. Socialdemokratisk politik är starkt inriktad på att fördela kakan, men i långt mindre grad på att se till att kakan blir större. Ofta är man rent av oförstående för den konflikt som kan finnas mellan vissa fördelningspolitiskt motiverade åtgärder och tillväxt. ”Om man studerar socialdemokratins roll fram till 1976 kan man —-—-— konstatera att den väsentliga insatsen handlade om fördelningspolitiken”, säger Kjell-Olof Feldt i intervjuboken från 1984. ”Däremot var vår insats för att generera tillväxt — — — ganska liten”, lägger han till. I själva verket har socialdemokraterna aldrig intresserat sig särskilt mycket för tillväxten och för vad som kan åstadkomma ekonomisk tillväxt. Den socialdemokratiske idédebattören Jan Lindhagen skrev om detta i Dagens Nyheter i höstas: ”Sällan kommenterad, men notervärd, är socialismens traditionella oförmåga att hantera frågan om "den skapande människan”, där liberalismen visserligen kan färgas av ett social-darwinistiskt synsätt, men likväl är uppfordrande.” Lindhagen har i huvudsak rätt i sitt påstående. Medan socialdemokratin misstror den enskilda människan, hyser vi tilltro till hennes förmåga att växa och skapa, om hon får rätt betingelser. En människa skall definieras inte bara genom vad hon har varit, utan lika mycket genom vad hon kan bli. Men den liberala övertygelsen omfattar inte alls, som Lindhagen antyder med sitt tal om ”social-darwinismen”, bara de starka i samhället. Tilltro och öppenhet är på många sätt allra viktigast för dem som vi ibland kallar svaga. För liberaler framstår det som en politisk huvuduppgift att se till att individer får stimulans och ett bra klimat för skapande, initiativ och växt. Den strävan har två grunder. Den ena är uppfattningen att människan för sitt välbefinnande behöver befinna sig i ständig utveckling, se nya horisonter och möjligheter, känna skapande stimulanser. ”Det är vägen, inte målet, som gör resan värd.” Den andra är insikten att den som skapar nya resurser och nya möjligheter inte vidgar livschanserna och livsinsikten bara för sig själv utan också för andra. Det är sant när vi talar om tillväxt i ekonomiska termer men också när det handlar om kulturellt nyskapande och vidgade kunskaper. Liberalismen tror på kreativiteten, de tekniska, ekonomiska och andliga uppfinningarna. Kreativitet kräver mångfald och pluralism. Ingen kan på 13 förhand veta vad som kommer att visa sig vara värdefullt. Prot. 1985/86:70 Men det krävs också stor frihet för kreativa talanger. Nyskapande kan inte 5 februari 1986 kommenderas fram eller beslutas i demokratiska processer. Det krävs att Aa ar ak. man inte bara accepterar utan också välkomnar kreativa olikheter. De som har gått före med idéer, satsningar eller nya levnadsformer har sällan varit representativa för befolkningen i dess helhet. Herr talman! Människor kan ha många olika drivkrafter. För konstnären kan det handla om att i ton, färg eller form uttrycka inre strider eller eviga värden. För forskaren kan det vara att bättre förstå den livsprocess vi alla är delaktiga i. Många av dessa drivkrafter ligger utanför vårt inflytande som politiker. Över annat har vi mer att säga till om. Vi vet att det för många, många människor, kanske de flesta, är viktigt att genom eget arbete och egna uppoffringar kunna påverka sin egen materiella standard. Pengar är inte målet i sig men ett viktigt medel att kunna förverkliga de mest skiftande drömmar. Det är just det som gör att många löntagare i dag kräver att det skall bli mer pengar kvar efter skatt och att dessa pengar skall räcka bättre. Belöning i form av pengar är viktigt också i den kreativa processen, den som skapar tillväxt i ekonomin. Därför är det viktigt för oss politiker att utforma skattesystem och andra regler så att det som är bra för hela samhället också blir till ett rationellt handlande för individen. Det är viktigt att alla kan påverka sin egen materiella standard genom eget arbete. Det måste löna sig att arbeta, har liberaler alltid hävdat. Det är ett slagord som är djupt rotat hos människor. Men det måste också vara tillåtet att lyckas riktigt bra, att få del av den framgång man själv har bidragit till att skapa. Den som har byggt ett företag eller som tagit risker och lyckats eller som forskat och nått mycket goda resultat måste ha rätt att få inte bara ära utan också pengar för det. Det är få förunnat att verkligen nå en stor framgång, men det är viktigt att de som gör det tillåts få del av den framgången. Herr talman! Låt mig förklara med ett exempel från ett helt annat område. Det finns massor av människor i Sverige — enligt vissa tidningsuppgifter t.o.m. också finansministern — som spelar på Lotto. Alla vet att chansen att få en storvinst är utomordentligt liten, men ändå är det just denna lilla chans tillstorvinst som får många att vecka efter vecka ägna sig åt denna i övrigt helt meningslösa uppgift. Häromdagen såg jag att två vinnare vunnit över en och en halv miljon kronor vardera. Det är bara att gratulera och hoppas att de får glädje av pengarna. Det finns verkligen ingen anledning att moralisera över de människor som spelar på Lotto, inte heller över finansministern. Men det finns heller ingen anledning att moralisera över människor som arbetar hårt, som skaffar sig en lång utbildning, som tar risker och liknande och försöker tjäna litet mer än andra och som verkligen lyckas med det. Alla som har den ambitionen kommer naturligtvis inte att nå dit. Men når ingen dit kommer heller ingen att sträva mot målet. Utan högvinster spelar inga på Lotto. Lotto kunde vi kanske klara oss utan, men för ekonomisk tillväxt är det viktigt att uppmuntra människors skapande förmåga. 14 Det är viktigt att inte utforma fördelningspolitiken så att kreativiteten hämmas. Men det är precis vad som sker på flera områden. Prot. 1985/86:70 Låt mig ge några exempel. 5 februari 1986 Strax före jul skrev en Uppsalaforskare i Dagens Nyheter om forskarnas villkor. Han berättade hur en hel institution inom det biotekniska området töms på forskare som flyr till utlandet därför att deras ekonomiska villkor i Sverige är orimliga. För några veckor sedan skrev Svenska Dagbladet om en professur i datalogi i Lund som stått ledig i sex år. De som är kvalificerade nog för tjänsten får bättre betalt på andra håll. För bara några år sedan ägdes ungefär hälften av de svenska börsföretagen av enskilda hushåll. I dag är deras andel nere i 20 26 och om fem år har den krympt till 10 20 om ingenting görs. Enskilda aktieägare lämnar marknaden på grund av den skattemässiga diskriminering de utsätts för. Många företagare — Rausing, Kamprad och Lundberg tillhör de mest kända — har lämnat Sverige av skatteskäl. Låga professorslöner, höga marginalskatter, hög förmögenhetsskatt, höga skatter på enskilt aktieägande — allt detta är ett resultat av socialdemokratisk fördelningspolitik. Men att på detta sätt kapa topparna är dålig och kortsynt fördelningspolitik. Fördelningspolitik kan inte bara innebära att jämna ut genom att hugga av topparna. Det måste framför allt innebära att skapa mer, så att standarden kan höjas för de många människorna. Vi har föreslagit att marginalskatterna skall sänkas så att praktiskt taget alla får behålla minst hälften av en inkomstökning eller en extrainkomst. Hälften! Den andra hälften betalas in i skatt, för att finansiera gemensamma angelägenheter. Vad är det för fel på den tanken, att människor skall få behålla åtminstone hälften av vad de skapar? Jag är övertygad om att den accepteras av de allra flesta. Vi har alla nytta av att även personer med ganska höga inkomster i utgångsläget uppmuntras till ytterligare insatser, till risktagande, sparande och annan samhällsnyttig aktivitet. Och vi har alla nytta av att ännu många fler strävar efter att öka sin inkomst upp till dessa nivåer. Men vilken morot har de om två tredjedelar eller ännu mer försvinner i skatt? Herr talman! Häromdagen hade finansministern kommenterat oppositionens budgetalternativ. Jag såg att han konstaterade att vår marginalskattereform skulle ge mer till dem som redan har en hygglig lön. Det är sant. Varje marginalskattesänkning får den effekten. Effekten kan dämpas om de väl avlönade visar återhållsamhet med lönekraven. Men oavsett detta finns det anledning att genomföra reformen därför att den skulle uppmuntra insatser som är viktiga för oss alla, insatser som kan öka den kaka vi alla skall dela. Den reform vi föreslagit kostar ungefär 3 miljarder kronor. Säg att vi i stället använder 3 miljarder för att ge alla en skattelättnad på 500 kr. var. Kortsiktigt blir kanske fler glada över en sådan reform, men långsiktigt är det en dålig affär för alla. Om vår marginalskattereform ökar den gemensamma kakan med bara tre tusendelar, får vi resurser för att redan andra året ge alla 500 kr. Varje år därefter räcker det till mer. Det visar något om betydelsen av att stimulera den ekonomiska tillväxten. Nu räcker det naturligtvis inte med en marginalskattereform för att vi skall 15 kunna nå ökad ekonomisk tillväxt. Det behövs åtgärder för att stimulera enskilt aktiesparande, ökad satsning på högskolan, en större rörlighet på kapitalmarknaden och mycket annat. Men marginalskatterna är ett intressant exempel i den här debatten, därför att de illustrerar konflikten mellan fördelningspolitik på mycket kort sikt och på litet längre sikt. Herr talman! Hittills har regeringen någorlunda hållit stånd mot de mest populistiska tongångarna i den debatt som jag har talat om, och det är bra. Men det är samtidigt oroande att regeringsföreträdare på den allra senaste tiden har börjat svaja och falla in i dessa tongångar. Jag har tröttnat på börsklipparna, lär Olof Palme enligt Aftonbladet ha sagt nere i Nässjö. Det är inte utan grund som Dagens Nyheter i en ledare häromdagen frågade: När viker sig Palme? Men eftergifter till sådana här krav löser inte Sveriges ekonomiska problem. De höjer inga löntagares standard. Sverige behöver i stället högre tillväxt, och vi behöver satsa mer på skapande människor och kreativitet. Nu behövs det konstruktiva förslag för att nå de målen. Jag måste fråga statsministern: Tror regeringen verkligen att vi kan åstadkomma högre tillväxt genom skärpta marginalskatter, som det blir i år, genom att enskilda i allt större utsträckning drivs bort från aktiemarknaden, genom att offentliga monopol förstärks inom social service och genom en fortsatt urholkning av kvaliteten på utbildningen vid universitet och högskolor? Allt detta är precis vad som just nu håller på att ske. Enligt vår uppfattning krävs det därför en kursomläggning. I en rad motioner har vi redovisat konkreta förslag. Några av dem har jag berört i mitt anförande i dag. Nu måste jag fråga statsministern: Vad tänker regeringen göra för att stimulera kreativa människor och för att få en ökad ekonomisk tillväxt? Herr talman! Att skapa tillväxt är alltså viktigt från fördelningspolitisk synpunkt. Alla är också överens om att en stor del av tillväxten skall tillfalla löntagarna i form av höjda reallöner. Men tillväxt är självfallet inte den enda fördelningspolitiska uppgiften. Långt viktigare än att kapa topparna är att ta sig an de verkliga fördelningsproblemen. Det handlar om att öka äldres möjligheter att bo kvar hemma genom en bättre hemservice och om att ge människor på långvården rätt till eget rum. Det handlar om att prioritera våra sjukvårdsresurser så att människor som väntar på att bli opererade mot starr, trasiga höftleder eller andra allvarliga sjukdomar skall slippa vänta i åratal. Här finns möjligheter att med konkreta insatser verkligen hjälpa många människor till en högre livskvalitet. De möjligheterna får vi inte försitta. Det handlar om att höja standarden för flerbarnsfamiljerna, så att de kan få ökad valfrihet. Låt oss hoppas att de överläggningar som socialministern har inbjudit till med början nästa vecka kan leda till konkreta resultat för barnfamiljerna. Det handlar också om att vidga möjligheterna för många människor att göra verkligt viktiga val, att själva få välja dagis för sina barn, läkare, skola, vårdhem och mycket annat. Den valfriheten skall inte bara vara förbehållen dem som har möjligheter att själva betala. Herr talman! Jag såg att försvarsminister Roine Carlsson hade varit i Storlien häromdagen och slagit fast att ”arbetarrörelsen tagit ställning i privatiseringsfrågan och att vår ståndpunkt fått stöd senast i det allmänna val som hölls i september 1985”. Hans slutsats av valresultatet är fullkomligt obegriplig. Valet innebar ett bakslag för socialdemokraterna, som hårdast av alla har drivit monopoliseringstanken, och en stor framgång för folkpartiet, som gjorde ökad valfrihet mellan offentliga och enskilda alternativ till en av valets huvudfrågor. Det är en viktig fördelningspolitisk uppgift att uppmuntra enskilda alternativ till offentlig service och ge de många människorna större valfrihet. Låt mig bland de fördelningspolitiska uppgifterna nämna också den största av dem alla: att genom svenska biståndsinsatser hjälpa en liten del av världens stora u-landsbefolkning till ett hyggligt liv. Det är trist att behöva konstatera att socialdemokraterna i årets budget än en gång manipulerat med biståndet. Visst, allt bistånd är säkert inte effektivt, allt bistånd når inte fram till dem som vi vill nå. Men låt oss då ta itu med uppgiften att effektivisera u-landsbiståndet i stället för att, som regeringen gör, uppgivet dra ned på biståndet. Herr talman! En kreativ miljö, en miljö för tillväxt, är en miljö med både stor individuell frihet och social trygghet. Socialt ansvar utan socialism är en sammanfattning av liberala värderingar, men den uttrycker också vad som för allt fler framstår som en vetenskaplig insikt. Professor David Magnusson och många andra ledande psykologer har t.ex. visat att människor behöver både stabilitet i de omgivande villkoren och möjligheter att med egen handling kunna påverka sin situation. Professor David Ingvar och andra hjärnforskare har påvisat att människor behöver både en trygg identifiering av sin historia och sitt nuläge och flera handlingsalternativ som ger hopp för framtiden. Den liberala föreningen av trygghet och frihet och tilltron till den skapande människan utgör fronten mot en socialdemokrati som erbjuder en välfärd utan valfrihet och ett välstånd som riskerar att stelna och urholkas på grund av misstro mot den enskilda människans skapande förmåga.

Herr talman! ”Löpande tunga utan tyglar och töm ilar mot egen ofärd” — dessa visdomsord ur Havamal bör Olof Palme och andra socialdemokrater ha anledning att begrunda när de i dag möter verkligheten. Under mottot ”Sverige är på rätt väg” löpte tungorna utan tyglar och töm under valrörelsen. Man beskrev den egna politikens förträfflighet. Alla olösta ekonomiska problem doldes för svenska folket. Gång på gång försökte oppositionen få i gång en verklig ekonomisk debatt med socialdemokraterna, men förgäves. Regeringens taktik lyckades. Socialdemokraterna behöll regeringsmakten. Sedan började anpassningen till den verklighet som dolts bakom valparollernas bräckliga kulisser. Finansministern erkände att landets ekonomi kommit att ”beskrivas i alltför lyriska ordalag”. Budgetpropositionen gav i januari svenska folket klart besked om vad som dolts av de ”lyriska ordalagen”. Det kärva besked som nu plötsligt gavs var att vi, det svenska folket, i själva verket levt över våra tillgångar under flera år. Löner och priser har ökat i vårt land i långt snabbare takt än i konkurrentländerna. Konkurrenskraften gröps ur. Vi har den sämsta ekonomiska tillväxten bland de nordiska länderna. Ränta och inflation är långt högre än i omvärlden. Arbetslösheten är hög. Är det att vara på rätt väg? Nej, svarar regeringen nu själv sedan dimmorna från valstriden skingrats. Nu gäller att sätta stopp för kostnadsökningarna. Det finns inte utrymme för några löneökningar i år utöver dem som avtalades redan i fjol. Om inte arbetsmarknadens parter inser denna verklighet och anpassar sig därefter hotar regeringen med straffåtgärder: ”Om löneutvecklingen i kommuner, företag och på andra håll skulle avvika från vad som är önskvärt, kommer regeringen inte att tveka att vidta korrigerande åtgärder”, kan man läsa på s. 9 i regeringens finansplan. Tänk att den ”tredje vägen” skulle vara så törnbeströdd att den blir framkomlig endast om regeringen lyckas ”tämja facket”, för att använda ett uttryck som ofta kommit till användning när Olof Palmes tunga ”löpt utan tyglar och töm” vid tidigare tillfällen. Det är inte underligt att denna brutala förvandlingsprocess under loppet av några månader vållat oro inom socialdemokratins egna led. Det är ju inte bara det att regeringen nu talar ett helt annat språk än före valet. Det är värre än så. Den i och för sig nödvändiga anpassning som sker till en ofrånkomlig verklighet sker på de sämst ställdas bekostnad. Fördelningspolitiken försummas. Klyftorna tillåts öka mellan olika grupper. Bördorna fördelas inte lika. Orättvisorna i familjepolitiken består, regionalpolitiken nonchaleras, ja, t.o.m. den internationella solidariteten blir lidande när socialdemokraterna stramar åt. Centern håller fast vid den ekonomiska politik vi presenterade före valet i fjolårets riksmöte. Det är en stram budget med social profil, vilket framgår av de förslag jag kommer att presentera. Ambitionen är att driva en politik i linje med långtidsutredningens balansalternativ. Enligt vår mening skall sparande, hushållning och en rättvis fördelning vara riktmärket för både stat och kommun. Vi måste alla ta ett ansvar. Självfallet är det bra att regeringen har en realistisk bedömning av den ekonomiska situationen. Så t.ex. medges nu att budgetunderskottet måste nedbringas ytterligare. Detta ligger nära vår bedömning före valet i fjol. Däremot stämmer det inte med vad socialdemokraterna sade då. Ser Olof Palme inget samband mellan dagens stämning i de egna leden och det glättade budskapet före valet? Det vore intressant för oss att få ett ärligt och uppriktigt svar på den frågan. Det är också bittert att konstatera att socialdemokraterna inte klarar regionalpolitiken. Under de socialdemokratiska regeringsåren 1983-1985 minskade skogslänen med nära 16 000 personer, medan Storstockholm ökade med ca 34 000 personer. Allt fler delar av landet drabbas av avfolkning. Allt utanför de tio största tätorterna är på väg att bli avfolkningsbygder. Målet för centerpartiets regionalpolitik är en decentralistisk samhällsstruktur där det råder balans såväl mellan som inom olika regioner. Fortsatt folkomflyttning hotar välfärden för allt fler människor. Avfolkningsbygderna utarmas, servicen raseras och sysselsättningen hotas. Värst blir det för kvinnor och ungdomar att få arbete. Här i Helsingforssområdet ser vi som bor här regionalpolitikens fiasko varje dag när vi ger oss ut i trafiken. I oktober 1985 trafikerades Helsingforss innerstad av 30 000 fler bilar än ett år tidigare. Sambandet mellan detta ökade trafiktryck och inflyttningen är uppenbart. Hur mycket kommer t.ex. ungdomens bostadsmarknad att förvärras ytterligare, om den intensiva inflyttningen fortsätter? Vad kommer fortsatt inflyttning att medföra i trafikköer, längre tid för resor till och från arbetet och krav på nya Klarastrandsleder? Redan är luften hälsovådlig, inte minst för barnen. Hur skall det då gå vid ökad koncentration? Svaret på dessa frågor är entydigt. Vi som bor i storstaden kan inte tillvarata och utveckla de positiva sidorna av vår hembygd, om den hela tiden skall belastas med nettoinflyttningens negativa konsekvenser. Erfarenheterna från 1960 och 1970-talen är förfärande med de sociala och miljömässiga problem som då uppstod. Detta får inte upprepas. Vii centerpartiet kommer att — precis som då — driva en intensiv kamp mot förstöring av storstadsmiljön och utarmning av orterna utanför de största i vårt land. Vi måste därför få en kraftfull regionalpolitik. I denna måste en fortsatt skatteutjämning ingå. För att bara ta ett exempel: Under åren 1976-1982 fyrdubblades anslagen till den kommande kommunala skatteutjämningen. Detta ledde till att vård och service kunde byggas ut i kommunerna. Bl. a. som en följd av detta kunde 200 000 fler kvinnor komma ut på arbetsmarknaden. Det är ju i all huvudsak i de näringar där kommunerna anställer dem som kvinnorna arbetar. Någonting som också är mycket viktigt är att löntagarfonderna måste bort. Svagare regioner dräneras på kapital, som i stället förs över till redan starka börsbolag i de befolkningstäta områdena. Vi möts praktiskt taget varje dag av rubriker om s.k. klipp och stortransaktioner på börs och i finansvärld. Många har intrycket att nu leker jättarna. Här måste det bli en ändring. För det första måste 1973 års lagändring, som öppnade för maktkoncentrationen till bolagsstyrelserna, avvecklas. Det skall krävas inkallande av stämma så att även de små delägarna kan göra sin röst hörd. Annars kommer den dränering som Bengt Westerberg nyss talade om här att fortgå. De små aktieägarna kommer att lämna börsbolagen, för de kan inte vara med längre. På det sättet får de inte sin andel av vinsten. För det andra måste det säkerställas att de som står för den koncentrerade makten inte skär ut de bästa bitarna för egen del och ger de små delägarna sämre villkor. Principen om lika behandling måste gälla även här. Herr talman! Arbete åt alla i hela landet förutsätter offensiva åtgärder inte minst nu när vi kan skönja en nedåtgående konjunktur. Vi har i centerpartiet därför presenterat en lång rad åtgärder för att stärka och stimulera främst de mindre och medelstora företagen. Orimliga skatteeffekter måste bort, och nyföretagande måste stimuleras. Bl. a. anser vi att att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet helt bör slopas. Vi föreslår inrättande av privata investeringskonton. Vi vill också kunna ta steg för att minska skatten på arbete. Det skulle underlätta nyetablering och ge nystartade företag en bättre grund att stå på. Som politiker måste vi visa förtroende för företagens möjligheter att utvecklas, för att de skall kunna ge arbete åt fler, producera mer för vår export och även för vår interna konsumtion och på det viset ge det nödvändiga bidraget till den tillväxt som är så betydelsefull för den svenska ekonomiska kakan. Därutöver menar vi att egenföretagarnas avgiftsbörda måste lättas. Dessa är betydelsefulla för ett samhälle i utveckling. Bland egenföretagare finner vi nydanare och uppfinnare i produktion och servicesektor. Här har vi också författare och andra konstnärer — människor utan vilkas insatser vårt samhälle skulle vara fattigt. Det är också i dessa människors glans vi så gärna solar oss när de har framgång. Det är nödvändigt med insatser för att öka sysselsättningen i alla delar i vårt land, att ta vara på alla goda krafter som vill och kan arbeta. Att vara ung och utan jobb och känna att man inte behövs är nedbrytande. Därför är ungdomsarbetslösheten ett allvarligt gissel för såväl ungdomar som samhälle. Sociala problem kan bli följden. I vår motion om ungdomsfrågor föreslår vi att systemet med ungdomslag görs om till yrkespraktik för ungdomar upp till 19 år och att yrkespraktiken skall ge åtta timmars arbetsdag. Detta kan bli inkörsporten till varaktiga jobb för våra ungdomar. Det är ju det ungdomarna vill ha, precis som alla andra. En av de viktigaste utgångspunkterna för regeringens ekonomisk-politiska strategi är att få fleråriga löneavtal med låga löneökningar. Nu kan vi se hur avtalsrörelsen rullar fram, utan beaktande av regeringens propåer. I Rosenbadssamtalen sade man nej till treårsavtal. De lönebud som nu läggs ligger väsentligt över den nivå regeringens beräkningar utgått ifrån. Den enda slutsats som kan dras av detta är att löntagarorganisationerna inte tror på vare sig det ena eller det andra av vad regeringen säger. Då måste man ställa frågan: Varför gör de inte det? Svaret är naturligtvis att regeringen inte är att lita på när det gäller skattepolitik och fördelningspolitik. Så t.ex. har inflationen i flera år i rad blivit dubbelt så stor som regeringen förutspått. Bl. a. mot denna bakgrund föreslår centerpartiet fullt inflationsskydd av skatteskalan. Inflationen får inte gröpa ur inkomsten på det sätt som sker utan en inflationsskyddad skatteskala. Vi håller fast vid att minst 90 96 av de skattskyldiga skall ha högst 50 96 marginalskatt. För detta krävs att den s.k. brytpunkten höjs till ca 145 000 kr. Vi föreslår därutöver att det kommunala grundavdraget höjs till 9 000 kr. Det ger en skattesänkning för alla med ca 450 kr. om året. En sådan skattepolitik skulle underlätta avtalsrörelsen då den är fördelningspolitiskt riktig. Den skulle även minska antalet socialhjälpstagare, och den skulle bidra till att höja reallönen. Fördelningspolitiken måste också, herr talman, få slå igenom på det sociala området. Centern har gått i spetsen för införande av både barnbidrag och flerbarnsstöd. Höjda barnbidrag är i dag ett familjepolitiskt minimikrav. För detta förslag tycks det också finnas majoritet, även om regeringen i budgetpropositionen — som vanligt kan man numera säga — inte har några förnyande förslag till förbättringar för barnfamiljerna utan låter oppositionen svara för idéerna. Men det räcker inte att höja konsumtionsstödet till barnfamiljerna ens om bostadsstödet höjs, vilket centern stöder, och mjölksubventionerna bibehålls, vilket centern kräver. Om barnfamiljerna skall få det bättre krävs också en genomgripande Prot. 1985/86:70 förändring av stödet till barnens omsorg. Skälen är främst: 5 februari 1986 1. Barnens bästa måste gå först. Allmänpolitisk debatt 2. Barn och föräldrar behöver mer tid tillsammans. 3. Småbarnsföräldrarna har rätt till social och ekonomisk trygghet. Familjerna skall ha valfrihet när det gäller barnomsorg av god kvalitet. | Oavsett hur familjen löst sin omsorg om barnen är möjligheten att öka tiden med barnen för de alla flesta beroende av ekonomiska förhållanden. Den förvärvsarbetande småbarnsföräldern förlorar arbetsinkomst om han eller hon vill förkorta sin arbetstid. För den ensamstående föräldern, som nästan alltid är en kvinna, är den lösningen oftast otänkbar. I realiteten blir möjligheten att utnyttja den lagstadgade rätten att förkorta arbetstiden för barnens skull en möjlighet endast för den ekonomiskt välbeställde. För den flerbarnsfamilj som valt att låta en förälder stanna hemma helt medan barnen är små blir effekten i allmänhet att ensamförsörjarens inkomst inte räcker ens till existensminimum. Tid med barnen kostar pengar. Tid med barnen betyder stor glädje men lägre inkomst och sämre sjukförmåner under småbarnsåren. Tid med barnen kostar också i form av nedsatt ekonomisk och social trygghet för framtiden. Den som förkortar sin arbetstid eller stannar hemma helt under några år förlorar inte bara inkomst utan också viktiga pensionspoäng. Framför allt är det kvinnorna som drabbas. Det är fortfarande framför allt kvinnor som arbetar deltid för barnens skull eller stannar hemma för barnens skull. 250 000 småbarnsmödrar arbetar deltid utanför hemmet. Centern föreslår en vårdnadsersättning om 24 000 kr. till familjer med barn i förskoleåldern. Vi menar att det är en mycket viktig rättvisereform som vid en heltidsinkomst om 96 000 kr. kompenserar inkomstbortfallet vid sex timmars arbetsdag. För den förälder som arbetar heltid hemma med vård av barn kommer vårdnadsersättningen att ge ett nettotillskott som utgör grunden till ATP-rätt och andra sociala förmåner. Det innebär också att centern i praktiken anvisar vägen till införande av sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar. De får också möjlighet att göra detta utan att förlora pensionspoäng. Detta är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. Av dem som under 1985 lyfte sin första ATP var den genomsnittliga pensionen 84 000 kr. för män mot bara 51 000 kr. för kvinnor. Det är de eftersläpande löneskillnaderna som ger dessa utslag vid pensionsdagen. Till stor del beror skillnaden även på att kvinnorna ägnat tid åt sina barn och därmed förlorat viktiga ATP-poäng. Det är alltså kvinnor som lider svårast av dessa orättvisor. Därför är en vårdnadsersättning både en jämlikhetsoch en jämställdhetsfråga. En sådan reform skulle också stimulera fler män att ge mer tid åt sina barn. De skulle ju inte förlora ATP-poäng. Därför vill jag ställa en direkt fråga till Olof Palme såväl i hans egenskap av statsminister som i hans egenskap av ordförande i det socialdemokratiska partiet: Kan Olof Palme förneka att vårdnadsersättning enligt centerns modell skulle gynna förvärvsarbetande kvinnor med små barn och ge en 21 hemarbetande förälder ett bra stöd? Herr talman! Solidariteten skall gälla alla människor. Under vår tid i regeringen genomdrevs kraftfulla förbättringar för de handikappade. Reformarbetet måste fortsätta så att alla får del av välfärden. Rehabiliteringslön vid utbildning och andra förberedelser för yrkesverksamhet är viktiga medel när det gäller att stärka de handikappade på arbetsmarknaden. Rättvisan och solidariteten kräver att undantagandepensionärerna får upprättelse och del av det grundskydd som pensionstillskottet utgör. Det är en skam att det hittills inte funnits majoritet i riksdagen för ett sådant beslut. Alla äldre i vårt samhälle, alla de som varit med om att bygga upp det, har rätt till god pension och trygghet i närhet till vård, omsorg och service. När sjukdom och svaghet kommer måste vi kunna vårdas med respekt och värdighet. Detta är viktigt både för den som blir vårdad och för den som vårdar. Herr talman! I centerns satsning på en offensiv utbildningspolitik ingår förbättringar av de studerandes ekonomiska villkor. Den sociala snedrekryteringen till högskolan tenderar att öka i stället för att minska. Åtgärder krävs innan den studiesociala utredningen avslutat sitt arbete. Därför har vi föreslagit en höjning av studiestödet. Även avskrivning av studieskulder kan komma att bli en nödvändig åtgärd i framtiden. Satsning på utbildning och forskning är en investering för framtiden. Därför avvisar vi den besparing på över 600 milj.kr. som regeringen i år vill göra på skolans område. Vi accepterar inte förslaget om en 3-procentig nedskärning av bidragen till lärarlöner. De resurser som frigörs i grundskolan på grund av minskat elevtal måste få bli kvar där. I stället bör de frigjorda resurserna användas för att öka lärartätheten, möjliggöra mindre klasser och rädda de nedläggningshotade skolorna. Det är viktigt i såväl glesbygder som storstäder. Det rör sig om 8 000 lärartjänster. Vi föreslår också att gymnasieskolan skall få en sådan omfattning att allas rätt till gymnasieutbildning kan tryggas. Vi vill också lösa bristen på tekniker och ekonomer och öka anslagen till civilingenjörsutbildningen med 165 milj.kr. successivt under de närmaste åren. Det måste vi göra för att förbättra både kvaliteten och genomströmningen i utbildningen. Också inom ekonomutbildningen behövs kvalitetsförbättringar. Vi vill också ha ett program för en utbyggnad av tvååriga ingenjörsoch ekonomutbildningar runt om i landet. En decentraliserad utbildning av god kvalitet är därtill ett betydelsefullt regionalpolitiskt instrument. Bönder och konsumenter har gemensamt intresse av en helt ny jordbrukspolitik. Matkvaliteten, djurfabrikerna och den centraliserade tillagningen av mat står alltmer i fokus för debatten. Det är välkommet. Vi har markerat mer än andra hur arbetet för en bättre djurmiljö måste gå till. Vi har velat stoppa djurfabriker och främja familjejordbruket och har tagit flera initiativ för att förbättra livsmedelskvaliteten. Jordbruket pressas i dag av orimliga villkor, och det får till följd att en halv miljon hektar odlad åker inte kommer att kunna bibehållas. Landskapsbilden kommer att förändras. Det är ett resultat av socialdemokraternas livsmedelspolitik. Såväl bönder som konsumenter har drabbats av deras stordriftstänkande. Denna ödesdigra utveckling måste brytas. Vår jordbruksoch livsmedelspolitik kan sammanfattas i fyra punkter. 1. Familjejordbruket ger de bästa förutsättningarna för miljövänlig produktion och human djurhållning. 2. God matkvalitet förutsätter kunskap. Därför måste konsumtionsutbildningen i skolan förbättras. 3. Maten skall lagas nära den plats där den skall ätas. Varje daghem, sjukhus och skola bör ha ett eget kök. 4. Jordbrukets ekonomi måste stärkas. Storskalig uppfödning av djur skapar problem främst när det gäller djurens hälsa, gödselhanteringen och annan miljöpåverkan. Därför måste den socialdemokratiska jordbrukspolitiken ersättas av en politik som inte förutsätter strukturrationaliserad stordrift och utslagning av stora åkerarealer. Odling av energigrödor kan ge ett värdefullt bidrag till landets energiförsörjning samtidigt som hela åkerarealen utnyttjas. Landskapet kan hållas öppet, den kemiska bekämpningen minskas och avfolkningshotade bygder leva vidare. Alla länder måste ta sitt ansvar för att hindra miljöförstöring och främja en god hushållning med naturresurserna. Sverige måste ta sin del av ansvaret. - Koldioxidproblemet måste angripas på bred front genom minskad förbränning av kol och olja. = De försurande utsläppen måste pressas ned till en nivå som naturen långsiktigt kan ta emot utan att skadas. Jordens resurser måste utnyttjas effektivt men varsamt. De måste bibehållas genom hushållning och vård, så att de även i fortsättningen kan ge maximal avkastning utan att förbrukas eller förstöras. Vi har ett långsiktigt ansvar, som kan illustreras med följande ofta använda talesätt: Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har den till låns av våra barn. Centern är och förblir en garant för att miljöfrågorna ges hög prioritet. Herr talman! Även om vi här i landet har ekonomiska problem att kämpa med, får detta inte gå ut över solidariteten med tredje världens folk. Vi får inte hänge oss åt navelskådande och glömma solidariteten med världens svältande miljoner. Centerpartiet kan inte acceptera att u-landsbiståndet urholkas så som regeringen har föreslagit i sin budgetproposition. Vi har därför lagt fram förslag om en uppräkning med 280 miljoner. Vi vill också ändra u-hjälpens inriktning. U-landsbiståndet är i dag splittrat på många olika länder och projekt. En omläggning och koncentration måste till för att vi skall nå bättre effekt, och nå dem som bäst behöver vårt stöd. Enligt centerns uppfattning skall stödet i ökad utsträckning sättas in för att rädda åkerjord, skogar och vatten. Jorden rymmer i dag fler fattiga, sjuka, analfabeter och andra eftersatta än någonsin. Värst är situationen i de delar av Afrika som ligger söder om Sahara. Därför bör stödet i dessa områden successivt ökas. Frivilliga organisationer gör betydelsefulla insatser i u-landsarbetet och i kampen för fred och rättvisa. Stödet till dessa organisationer bör därför räknas upp. De frivilliga organisationerna är en värdefull tillgång också i arbetet för att skapa opinion för solidariteten med människorna i de fattiga länderna. Människors längtan efter fred måste mötas med respekt och ansvar. Det gör vi genom att också stödja de människor som seriöst deltar i fredsarbetet. Vår internationella solidaritet måste omfatta världens alla förtryckta folk. När de mänskliga frioch rättigheterna trampas under fötterna, då måste vi reagera. Det gäller de svarta i Sydafrika, som lider under den vita minoritetens förtryck. Det gäller diktaturens offer i Latinamerika. Det gäller judarna i Sovjet. Det gäller det ockuperade folket i Afghanistan. Många fler exempel finns. Det viktiga är att vi aldrig glömmer dessa människor, utan alltid gör vad vi kan för att i varje fall opinionsmässigt stödja dem. Mänskligheten utsätts ständigt för hot. Det gäller såväl hot mot världsfreden som hot mot människors hälsa och liv. Fattigdom, svält och ohälsa är allvarliga fenomen. Vår tids nya hot mot människan är sjukdomen aids. Från centerpartiets sida vill vi varna för tendensen att se sjukdomen som enbart ett medicinskt problem. En infektionssjukdom som det i dag inte finns möjligheter att medicinskt förebygga eller bota kan leda till att vår syn på människors värde och rättigheter förändras. Det finns exempel i historien på detta. Därför måste vi ta aids på allvar. Riksdagen har ett övergripande och totalt ansvar för att hejda sjukdomen, men också för att förebygga den opinion som jag tidigare nämnde kunde uppkomma. Vi måste vara beredda att ställa resurser till förfogande för forskning och förebyggande insatser när det gäller vård av aidssjuka. Enligt grundlagen kan vi också tillsätta ett särskilt utskott för att bereda ett visst ärende. Vi anser att frågan om insatser för att hindra sjukdomen aids är av sådan karaktär att detta är motiverat. De nordiska länderna bör gemensamt gripa sig an detta svåra problem. Herr talman! Centerpartiet värnar om den människosyn som vilar på humanismens grund. Varje människa har ett eget värde, lika stort som andra människors. Samhällets uppgift är att värna och skydda människors rätt. Lagar och förordningar är instrumenten för detta. Vi läser dagligen om enskilda som drabbas hårt av det lagsystem som syftar till trygghet för människan. Riksdagen måste ta varning av dessa enskilda händelser. Om allmänhetens tilltro till rättssystemet och dess möjligheter att skipa rättvisa minskar, kommer på sikt även vår människosyn att påverkas. Vår människosyn sätts på verkligt prov i förhållandet till våra invandrare och de flyktingar som söker sin fristad här. Speciellt barnen måste få en sådan behandling att inte deras framtid spolieras. Ansvaret är stort att visa alla invandrare och flyktingar den respekt och omsorg som anstår ett land som säger sig värna om de mänskliga frioch rättigheterna. Vi bör erinra oss att det inte är många generationer sedan Sverige var ett utvandrarland. Till sist. En rättvis fördelningspolitik, socialt ansvar och ekologisk balans är centerpolitiska hörnstenar. Solidariteten har inte bara en dimension i nuet. Den gäller också kommande generationer. I centern är vi medvetna om detta vårt ansvar för både dagens och morgondagens människor. Efter detta kommer också vårt riksdagsarbete att inriktas.

Herr talman! För snart fem år sedan formade socialdemokratin ut den tredje vägens ekonomiska politik, krisprogrammet Framtid för Sverige. För drygt tre år sedan började vi föra ut programmet i verkligheten. Det var en hisnande, djärv utmaning mot de nyliberala strömningar som då gick till storms mot välfärdssamhället. Nu kan vi börja se resultaten. På väsentliga punkter känner vi socialdemokrater stolthet över de resultat som har nåtts. För det första: Den borgerliga nedgångens tid — med fallande produktion och investeringar, gigantiska underskott, växande skuldsättning och snabbt sjunkande reallöner — har brutits. I stället har vårt land upplevt en snabb industriell tillväxt. Investeringarna har ökat, och underskotten — både i utrikeshandel och i statsbudget — har minskat. Sveriges ekonomi håller på att återvinna sin slagkraft. De olyckskorpar som varit snabba att döma ut vårt land har haft i grunden fel. För det andra: När socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1982, var svensk arbetsmarknad stadd i snabb försämring. På sex borgerliga år försvann vart sjätte industrijobb, och på bara två år fördubblades arbetslösheten. Vi har vänt den utvecklingen. Sysselsättningen har ökat med 80 000 personer. Arbetslösheten har pressats tillbaka. Jämför vi vårt land med övriga västvärlden finner vi att det främst är sysselsättningen som skiljer oss från omvärlden. Medan över 1196 av arbetskraften i Västeuropa går arbetslös, är det mindre än 3 20 som gör det i Sverige. Arbetslösheten stiger i utlandet. Den sjunker hos oss. Detta är den viktigaste fördelningsfrågan av alla. Vi socialdemokrater känner stor ödmjukhet inför det stora och svåra jobb det innebär att hävda den fulla sysselsättningen. För det tredje: Vi har slagit vakt om välfärden och tryggheten. Välfärdssamhället är, som det sägs i LO:s utredning, ett storslaget och unikt projekt i mänsklighetens historia. Det bygger på en känsla av gemenskap och solidaritet i samhället. Alla dessa nyliberala kampanjer, som pågått i tio år, har haft udden riktad mot denna solidaritetstanke. Man skall satsa på sig själv, har det hetat. Man skall ha frihet att vara egoist, att slippa ta ansvar för andra. Det visade sig emellertid att moderaternas krav på systemskifte inte vann stöd hos det svenska folket. Det var en betydelsefull seger över egoismens krafter. Dessa resultat är vi stolta över. Samtidigt är vi fullt medvetna om att denna politik har krävt betydande uppoffringar. Och ännu är vi långt ifrån nöjda med resultatet. Vi har fortfarande stora och viktiga uppgifter framför oss. Den första är att ta ner inflationen. Nu är prisstegringstakten på väg ner. Den var 1985 den lägsta på över tio år. I år räknar vi med den lägsta inflationstakten sedan 1960-talet. Det är viktigt att den utvecklingen fortsätter. Högre prisoch kostnadsstegringar än i omvärlden betyder att vårt land tappar i konkurrenskraft. Då får vi nya underskott i utrikeshandeln och tvingas till nya utlandslån. Försämrad konkurrenskraft medför också att svensk industri slås ut och att arbetare och tjänstemän förlorar sina arbeten. En hög inflation urholkar reallöner och köpkraft, den befordrar spekulation och lånefinansierad konsumtion och motverkar arbete och sparande. Inflationen urgröper den solidariska samhällsandan genom att godtyckligt och nyckfullt omfördela inkomster och förmögenheter på ett sätt som rimmar illa med människornas uppfattning om vad som är rimligt och rättvist. Inflationen fräter därmed sönder själva grunden för välfärden. Det är därför en tvingande uppgift att återskapa en sund ekonomi med stabila priser. Skall vi komma till rätta med inflationen måste alla aktivt ta ansvar för Sverige. Företagen måste hålla tillbaka sina prisökningar. Jordbrukarna måste begränsa prisstegringen på maten. Stat och kommun måste hålla tillbaka taxeoch avgiftshöjningarna, och löntagarna måste ställa in sig på låga nominella löneökningar. Om alla ställer upp i en sådan — som LO:s ordförande Stig Malm kallat det —- ”nationell samling mot inflationen”, har vi en unik chans att pressa tillbaka prisstegringarna. Det vore oursäktligt om inte alla parter verkligen försökte ta till vara den chansen. Stig Malms maning borde bli startsignalen för en allmän kamp mot prisstegringarna; därför välkomnar jag varmt den diskussion om ”frivilligt prisstopp” som ICA, KF och nyligen också Industriförbundet börjat föra. Den andra viktiga uppgiften — och den hänger också ihop med inflationsbekämpningen — är att få till stånd en rättvis fördelning och höjda reallöner. Förbättringen i den svenska ekonomin har ännu inte lett till att löntagarna fått särskilt mycket mer i sina plånböcker. Det dramatiska reallönefallet under de borgerliga åren mellan 1976 och 1982 — då löntagarna i genomsnitt förlorade en månadslön — har visserligen brutits och vänts till en svag uppgång. I fjol fick de flesta en ökad realinkomst. När de borgerliga här i dag beklagar löntagarnas sjunkande reallöner och skyller på socialdemokratins politik begår de ett grundläggande sakligt fel. Det är nämligen inte under den socialdemokratiska regeringsperioden som reallönerna har sjunkit. Däremot föll de med i genomsnitt 8 70 under de år då Adelsohns, Westerbergs och Söders partier — ja, de tre personligen — var med och regerade landet. Under de tre senaste åren har reallönerna i genomsnitt legat stilla, och i fjol steg de faktiskt. När de borgerliga påstår att orsaken till reallönernas svaga utveckling skulle vara en socialdemokratisk politik, som ignorerar uppgiften att skapa tillväxt, har de alltså fel. De har fel eftersom reallönerna föll under deras tid vid makten. De har fel eftersom en avgörande skillnad mellan 1972, 1976 och 1982 å ena sidan och 1982 och 1985 å den andra just är tillväxten. Mellan 1976 och 1982 steg BNP med i snitt 1 96 om året. 1982-1985 steg den mer än dubbelt så snabbt, 2,5 70 per år. Industriproduktionen sjönk under de borgerliga regeringsåren med 5 90. Mellan 1982 och 1985 steg den hos oss långt snabbare än i Västeuropa i genomsnitt. Adelsohn kom t.o.m. med siffror om hur mycket vi skulle ha haft att röra oss med, om vi hade haft Danmarks tillväxt. Begrunda då följande räkneexempel! Om Sverige under de borgerliga åren 1976-1982 haft samma tillväxt som Prot. 1985/86:70 1982-1985, skulle produktionsvolymen 1982 ha varit 55 miljarder högre än 5 februari 1986 den var. Det motsvarar i dagens penningvärde 11 000 kr. per svensk. Där har Adelsohn, om han så vill, skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig tillväxt. Den borgerliga historieskrivningen om reallöner och tillväxt stämmer således inte med verkligheten. De borgerligas intresse för löntagarnas välfärd ser i ljuset av detta ut att vara både senkommet, påklistrat och ihåligt. Men ännu är det långt kvar tills löntagarna nått upp till 1976 års nivå igen. Och genomsnittssiffrorna döljer att de lågavlönade under senare år fått en långt sämre löneutveckling än starkare grupper. Många människor har svårt att få pengarna att räcka till. Antalet sociälhjälpstagare är stort, och det finns fortfarande många luckor i välfärden. Skälet till att det inte varit möjligt att lyfta människornas privata standard mera är att vi har måst avsätta en så stor del av de senaste årens produktionsökning till att täcka underskotten i ekonomin och till att bygga upp framtidsinvesteringarna igen. Detta har varit en hård men nödvändig uppgift, ty det är bara en sund ekonomi som på sikt kan betala ordentliga reallöneökningar och sociala reformer. Nu växer kraven på reallöneökningar. Det är förståeliga och berättigade krav; de svenska löntagarna och pensionärerna har ställt upp för Sverige och för krispolitiken. Då de kräver rättvisa och sin del av produktionsökningen är det självklart att stödja det — men då måste kraven på höjda reallöner formuleras som måttliga nominella lönekrav och gemensam kraftsamling mot inflationen. Den grundläggande uppgiften i fördelningspolitiken är att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och stigande reallöner. Den urholkning av levnadsstandarden som många drabbades av under senare delen av 1970 och början av 1980-talet berodde framför allt på stagnerande produktion, stigande arbetslöshet och svårighet att få heltidsjobb samt på inflationen som urgröpte köpkraften. Samtidigt kunde ett litet fåtal göra sig enorma förmögenheter i hägnet av ett budgetunderskott som sprutade pengar och drev upp både inflation och räntor. I viss mån har fördelningspolitiken blivit svårare. Under 1950 och 1960-talen handlade det om att göra en rättvis fördelning av ett växande välstånd — att fördela nya reformer ovanpå en god ekonomisk utveckling. I dag, efter 1970-talets djupa industrikris, fallande reallöner och ökande arbetslöshet, gäller det framför allt att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, höjda reallöner och ökad sysselsättning. Det innebär bl.a. att minska budgetunderskottet, som är det som göder spekulationsekonomin och för över förmögenheter till den privata sektorn. Bara därigenom blir det möjligt att på en gång begränsa utrymmet för ”klippekonomin” och förbättra förutsättningarna för folkflertalet att försörja sig på sitt arbete. Den tredje vägens politik, som innebär att vi konsekvent fullföljer just denna linje, är i sig själv det mest effektiva sättet att bekämpa både den kvarvarande fattigdomen och den improduktiva nyrikedomen. Den tredje vägens ekonomiska politik bygger på att alla är beredda att ta ett aktivt ansvar för Sverige. På löntagarna ställs kravet på låga nominella 3 löneökningar. Men kravet på ansvar riktar sig i lika hög grad mot företagare och kapitalägare. Låt mig understryka: Vi socialdemokrater eftersträvar en god vinstnivå i det svenska näringslivet. Vinstnivån har också stigit kraftigt de senaste åren. Avsikten är emellertid att dessa vinster skall användas för att bygga ut produktionen och trygga jobben, inte till att berika ett fåtal enskilda individer. Låt mig också understryka att vi socialdemokrater gärna ser en vital aktiebörs. Vi måste ha en fungerande riskkapitalmarknad som förser näringslivet med investeringsmedel. Och en icke realiserad förmögenhetsstegring — hur stor den än är — är ingenting som omedelbart kan omvandlas i pengar i lönekuverten för löntagarna eller till nya friska offentliga utgifter för olika ändamål. Det betyder emellertid inte att vi kan godta det som på senare tid har uppdagats på den svenska börsen. Börschefen manade i höstas aktieägarna på börsen att beakta ”vidare konsekvenser än de kortsiktiga och privatekonomiska i sitt agerande”, och han fortsatte: ”Varje system, som vill åtnjuta respekt och ett brett förtroende, måste uppfylla rimliga krav på sanning, heder, hänsyn och rättvisa. Om inte vår kapitalistiska marknadsekonomi och vår aktiemarknad uppfyller dessa grundläggande krav riskerar systemet inskränkningar genom lagstiftning.” Och i en intervju nyligen tog den förre börschefen bladet från munnen och sade: ”Dessa börsaktörer är uppslagsrika, penningsugna och hänsynslösa. De köper, säljer, slaktar och slår ihop företag med huvudsaklig avsikt att berika sig själva så fort som möjligt och så mycket som möjligt. Ovannämnda aktörer gör ingen nytta ur samhällsekonomisk synpunkt.” Jag sade mycket riktigt i Nässjö att jag börjar bli trött på ”börsklipparna”. Det tyckte Westerberg var vänsterpopulism. Vilka ohämmade vänsterpopulister måste han inte anse att de här arma börscheferna är! Deras språkbruk är mycket kraftfullare än mitt. Men det var intressant att Adelsohn och Westerberg inte hade ett ord till kritik om företeelserna på börsen. Människor reagerar väldigt starkt inför sådana spekulationer och finansiella manipulationer. De ser resultatet av sina vedermödor gröpas ur av prisstegringarna. De upplever att något är fel i allt detta fixande och trixande. Människor som åtagit sig återhållsamhet reagerar också när de ser hur personer med mycket makt och insyn i näringslivet kan göra sig miljoner på förmånlig behandling i aktieaffärer. Det strider helt enkelt mot vad de uppfattar som rätt och riktigt. I det väldiga flödet av försvarstal från aktörernas sida har jag icke hört någon enda tala om ansvaret mot det gemensamma, ansvaret att gemensamt föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är i grunden detta som det gäller. Om vi skall lyckas med denna uppgift måste vi ha lönsamma företag och dugliga, gärna kreativa företagsledare. De vinner respekt genom sin yrkesskicklighet, och vi har visat förtroende för denna yrkesskicklighet. Det är obegripligt och beklagligt att en del vill riskera att spela bort denna ställning genom den här typen av privata affärer. Det är helt enkelt en fråga om att motsvara eller icke motsvara ett förtroende. Jag vill klart deklarera att regeringen för sin del inte kan godta dessa företeelser på aktiemarknaden, och jag är övertygad om att vi i detta — Prot. 1985/86:70 avseende har stöd av en stark folkopinion. Om man inte förmår rätta till detta 5 februari 1986 av egen kraft, tvingas vi att överväga lagstiftning. Under åtskilliga år diskuterades löntagarfonder. De skildrades som en fruktansvärd maktkoncentration och som ett hot mot friheten. Taggtråden rullades ut i de borgerliga hotbilderna. Nu har vi löntagarfonder. De gör en konstruktiv insats i den svenska ekonomin. Något hot mot friheten utgör de sannerligen inte. Däremot har svenska folket fått anledning att ställa frågan var den verkliga maktkoncentrationen finns i det svenska ekonomiska livet och var de verkliga riskerna för maktmissbruk finns. Det är icke den hänsynslösa egoismen som kan föra oss ur krisen. ”Det är de utpräglade egoisternas natur att de kan sätta eld på ett hus bara för att steka sina ägg”, formulerade den engelske författaren Francis Bacon det för snart 400 år sedan. Det är icke den privata maktkoncentrationen som skapar mångfaldens samhälle. Det är bara om vi gemensamt tar ansvar som vi har möjlighet att lyckas. Under de borgerliga åren fick de svenska löntagarna uppleva sjunkande reallöner och större otrygghet. De fick höra att deras jobb var i fara, att de s.k. välståndsbildande krafterna skulle gynnas och att klyftorna måste öka. Framtiden tedde sig dyster. Missmodet spred sig. Nu har vi haft framgång i den ekonomiska politiken. Man kan börja se mot framtiden med viss tillförsikt igen. Man kan räta på ryggen och börja ställa krav. Det är detta som nu sker. Det betyder inte att vi kan uppge kravet på en fast och återhållsam ekonomisk politik i syfte att pressa ner budgetunderskottet och minska inflationen. Det finns ingen lättsinnets väg udenom när det gäller att fullfölja den ekonomiska politiken. Den budget som vi nu lagt fram fullföljer precis den linje som vi lade fram i valrörelsen. De förbättringar som genomförs har en klar fördelningspolitisk prägel till förmån för de handikappade, en sjuprocentig förbättring av pensionerna, förhoppningsvis en familjepolitisk reform och en skattereform. Mer har vi inte råd med just nu. Detta har föreslagits samtidigt som vi minskar budgetunderskottet. Det är precis det vi sade i valrörelsen att vi skulle göra. Det vi nu kan skönja är en viktig förändring i samhällsklimatet. Nyliberalismens och nykonservatismens utmaning mot välfärdssamhället har slagits tillbaka. Högerns ekonomiska politik har misslyckats i de länder där den har prövats. Den leder till massarbetslöshet och ökade klyftor. Det har människorna genomskådat. Under senare delen av 1970-talet, efter oljekriser och inflationschocker, började många fråga sig om det kanske inte var nödvändigt att offra tryggheten och jämlikheten för att få till stånd tillväxt igen. Vad som nu håller på att hända är att människorna — då de sett resultatet i form av massarbetslöshet och ökade klyftor — ställer kravet på en utveckling som innebär både tillväxt och jämlikhet. Och det är till oss socialdemokrater som blickarna då vänds. Det är slående hur ointressanta borgerlighetens lösningar på problemen og blir i detta perspektiv. De motioner som oppositionen nu lämnat till riksdagen visar att de borgerligas politik inte utgör något fungerande sammanhängande alternativ till den socialdemokratiska politiken. För det första är de djupt splittrade inbördes. De har helt olika uppfattningar om jordbrukspolitiken, om hur barnfamiljernas ekonomi skall klaras, om skatterna och om budgetpolitiken. Nyss hörde vi Westerberg och Adelsohn fördöma den kommunala expansionen samtidigt som Karin Söder höll ett varmhjärtat tal till förmån för just den kommunala expansionen. För det andra är det märkligt att se hur borgerligheten fantasilöst och litet uppgivet upprepar de förslag som väljarna förkastat de båda senaste valen: försämrad sjukförsäkring, höjda egenavgifter, höjda avgifter för arbetslöshetsförsäkring osv. För det tredje håller de borgerliga fast vid sin orättfärdiga fördelningspolitik. Samtidigt som de är beredda att dra ned den sociala välfärden, sjukförsäkringen och den kommunala servicen, delar de rundhänt ut skattesänkningar för dem som har det bäst ställt. Medan kravet på rättvisa och solidaritet nu förs fram med förnyad kraft i samhällsdebatten, ställer sig de borgerliga vid sidan av och förespråkar en ojämnare och mer orättvis fördelning. Hur kan ni försvara detta? Westerberg sade att det inte finns mycket att ta av de högavlönade. Det är möjligt, men tydligen tycks folkpartiet anse att det finns ganska så mycket att ta av de lågavlönade. Men det tycker vi är orättfärdigt. För det fjärde gäller — precis som tidigare — att de borgerliga är statsfinansiellt oansvariga. De stora nedskärningarna till trots medför löftena om skattesänkningar till de välbärgade att det inte blir några egentliga förstärkningar av budgeten. Tvärtom försvagar både folkpartiet och centern budgeten på helår. Centern har helt kapat trossarna till verkligheten. På helår försvagar man budgeten med över 13 miljarder kronor. Och moderaterna upprepar sitt vanliga knep att lägga förslag till skattesänkningar för tre år framåt, men bara redovisa finansiering för det första året. Sammanfattningsvis ser vi en opposition som upprepar sina gamla nederlagsrecept, som är djupt inbördes splittrad, som står för en orättfärdig fördelningspolitik och som försvagar våra gemensamma finanser. Då har jag i alla fall varit så vänlig jag kunnat i mina omdömen. Den socialdemokratiska regeringen vill med sin politik värna Sveriges ekonomiska styrka. Vi vill trygga jobben. Vi vill förbättra välfärden och de vanliga löntagarnas reallöner. Vi vill särskilt arbeta för att minska klyftorna och skapa en rättvis fördelning. Vi har kommit rätt långt på vägen när det gäller att rekonstruera, återskapa styrkan i den svenska ekonomin efter de borgerliga nedgångsåren. Nu gäller det att återvinna rättvisan också. Vi vill skapa ett rättvist Sverige. Vi går nu inom socialdemokratin in i ett skede av en intensiv diskussion om framtidens politik, förberett sedan omedelbart efter valet. Det är på många sätt en lockande uppgift. Efter ett antal år, då det ekonomiska upprensningsarbetet efter de borgerliga regeringarna fått helt dominera, är det stimulerande att åter rikta blickarna mot framtiden i ett längre och vidare perspektiv. Vi känner att våra idéer är hållfasta som grundval för en praktisk politik som är inriktad på att försöka lösa 1990-talets och 2000-talets problem. Vi upplever att det nu finns väldigt många olösta problem och kanske framför allt ännu icke utnyttjade möjligheter i vårt samhälle.

Ur detta perspektiv framstår denna framtid som en lockande möjlighet. Samtidigt vet vi att allt detta kommer att förbli drömmar och visioner om vi inte förmår att i dag föra en rejäl och handfast ekonomisk politik som icke väjer undan för de dagsaktuella bekymren, dvs. helt enkelt har förmågan att reagera. Dagspolitiken är grunden. Det är genom att med framgång lösa dess problem som vi kan öppna de bredare vyerna mot framtiden. Det har vi begripit. Det är därför vi envist håller fast vid krisprogrammet Framtid för Sverige. Det skall vi fortsätta med. Herr talman! Alva Myrdal har gått bort. Vi har i dessa dagar erinrats om hennes obändiga kamp för freden och förnuftet. Det finns väldigt många människor i detta land som upplever det som en förpliktelse att fullfölja det arbetet. Efter en period av djup och långvarig misstro mellan supermakterna har vi nu åter kunnat se tecken till en ljusning i det internationella läget. Försiktiga ansatser till avspänning har gjort sig gällande. Man har på ömse håll börjat inse att konfrontation och kapprustning har fört oss in i en återvändsgränd. Dialogen mellan supermakterna har återupptagits. Toppmötet i Gendve innebar visserligen inga konkreta överenskommelser men gav ändå positiva signaler till omvärlden. Man enades om att påskynda sina förhandlingar om kärnvapen och rymdvapen. Man var överens om att ett kärnvapenkrig aldrig får utkämpas. Båda supermaktsledarna har också markerat en tydlig vilja att nå resultat vid Helsingforsskonferensen. Av allt att döma går konferensen nu in i ett aktivt skede med sikte på att nå fram till en överenskommelse i höst. Konferensen tycks på olika håll tillmätas ökad betydelse. Omvärldens blickar har nu börjat riktas mot nästa toppmöte mellan supermakterna. Förväntningarna på att man då skall uppnå konkreta resultat på nedrustningsområdet kommer att öka allteftersom vi närmar oss toppmötet. Vi har därför anledning att välkomna alla konkreta förslag om rustningskontroll som kan komma att läggas fram före mötet. Regeringen har med intresse tagit del av generalsekreterare Gorbatjovs förslag om ett program för avskaffande av kärnvapen före år 2000. Vi välkomnar det sovjetiska beslutet att förlänga moratoriet för kärnvapensprängningar. Efter flera år av misstro och kapprustning skall man inte tro att det går att åstadkomma något snabbt genombrott, att det internationella klimatet kan förbättras över en natt. Men på ett område borde det ändå vara möjligt att komma överens. Jag tänker på ett ömsesidigt och kontrollerat provstopp för kärnvapensprängningar. Om bara den politiska viljan finns, är det tekniskt möjligt att utan långdragna förhandlingar nå en överenskommelse om provstopp. Ett sådant vore en viktig signal om att supermakternas uttalade vilja att nå resultat på nedrustningsområdet verkligen betyder något, att man är beredd att bryta kapprustningens ständigt uppåtgående spiral. Fördelarna med ett provstopp är uppenbara. Det vore ett första konkret steg som kunde leda till ytterligare kontrollåtgärder. Det skulle bidra till att stoppa utvecklingen av nya vapen. Och det skulle ge tid till eftertanke och dialog. En invändning mot provstopp har varit att det är svårt att kontrollera. Men det är ett argument som inte längre håller. USA har inbjudit sovjetiska experter att göra på-platsen-inspektioner i Nevadaöknen, och generalsekreterare Gorbatjov har lagt fram långtgående förslag när det gäller motsvarande inspektioner på sovjetiskt territorium. Sverige och de fem andra länderna i det s.k. femkontinentinitiativet — Argentina, Grekland, Indien, Mexico och Tanzania — har dessutom erbjudit sig att ta sin del av ansvaret genom att hjälpa till med verifikationen. Tillsammans har vi erbjudit oss att bygga upp erforderliga verifikationssystem på våra egna territorier. Med sin geografiska spridning har dessa sex stater goda förutsättningar att effektivt bidra till en heltäckande verifikation. Ett provstopp skulle ligga i alla nationers intresse. Vi skulle alla leva tryggare — nu och i framtiden — om alla kärnvapenprov stoppades. Nästa toppmöte är det tillfälle då supermakterna kan och bör komma överens om ett fullständigt provstopp. Det är den signal som hela världen väntar på. 1986 kan vi se som ett möjligheternas år. Låt oss försöka ge ett bidrag till att de möjligheterna blir verklighet.

Herr talman! Herr Svensson får ursäkta men frågan är om inte socialdemokraterna har mest tumme med vår Herre. Precis när socialdemokraterna tillträdde 1982 — i september — inleddes en internationell högkonjunktur, huvudsakligen stimulerad från Reagans USA. Den högkonjunkturen ligger i viss mån kvar, om än inte i så stor utsträckning i USA som i Europa, främst tack vare det av vår partikollega herr Kohl ledda Västtyskland. När herr Palme jämför siffrorna för tillväxt och reallöner jämför han äpplen och päron på ett sätt som skulle få vilken grönsakshandlare som helst att blekna. Skall det vara någon mening med en sådan jämförelse måste man jämföra tillväxt och reallöneökningar under lågkonjunktur och högkonjunktur, dvs. under en cykel. Vi kan tvista om mycket, men vad som är oomtvistligt i sammanhanget är att under den kraftiga högkonjunktur då ni regerade sjönk också reallönerna. De har gjort det under tio år — det är korrekt. Men vad som är intressant är: Vad får vi nu för tillväxt, vad har vi nu för förutsättningar att slåss med omvärlden? Vi kan konstatera att vi efter tre års högkonjunktur och en socialdemokratisk regering som är oändligt nöjd med sig själv — det erkännandet skall jag ge er; när det gäller självbelåtenhet saknas verkligen ingenting — har den lägsta tillväxttakten av alla industriländer, t.o.m. enligt socialdemokraternas egna beräkningar, trots att de är ganska optimistiska. Det är det läget vi måste titta på. Jämfört med alla de högerländer som Olof Palme talade om har vi den lägsta tillväxttakten. Nu sitter de svenska löntagarna hemma och funderar inför avtalsrörelsen. År efter år har de hört — och så även i år — att vi måste ha måttliga löneavtal, vi måste visa solidaritet och vi måste hålla igen. De ser att de svenska arbetskraftskostnaderna är näst högst i Europa — bara Norge har högre arbetskraftskostnader, beroende på sin olja. Människorna förstår inte det här, och det begriper jag. Om man ser till vad man får behålla netto ligger vi nästan sämst till: den lägsta nettolönen efter skatt har svenska löntagare. De undrar då naturligtvis vad det beror på. Jo, det beror på den stora klump som är skatt. Vi talar om solidaritet med de anställda, solidaritet med de lågavlönade och många andra. För att åstadkomma det finns det faktiskt ingen annan väg att gå än att angripa den stora klump på 50 26 som i alla situationer går till skatt. I princip är det kommuner och landsting som skall visa solidaritet med dem som arbetar. Det är alltså vi politiker som skall genomföra detta. Olof Palme visade upp ett oerhört förvånat ansikte när han sade att vi upprepar vad vi sade inför valet. Dessutom sade han att vi har förlorat valet. Ja, vi vann inte det senaste valet, men vi vann valet 1982. I folkpartiet kan man i hög grad säga att man vann det här valet. Det fanns i varje fall en starkare borgerlighet efter valet än före. Men, Olof Palme, jag tycker inte det är så förvånande att vi politiker upprepar vad vi sade inför valet. Jag tycker det är naturligt att man efter valet står för den politik som man gick till val på! Men när man ser hur socialdemokraterna ändrat sig kan man möjligen förstå den förvåning det väcker att andra partier står fast vid vad de sade i valrörelsen. Mycket av det ni kritiserade i valrörelsen ansluter ni er nu till. Socialdemokraterna säger att det inte finns något fungerande borgerligt alternativ. Jag vill då säga att samstämmigheten när det gäller den ekonomiska helhetssynen är bra mycket större mellan de tre borgerliga partierna än inom det socialdemokratiska partiet, där det nu pågår ett fullständigt tumult om fördelningspolitiken och sättet att fördela, om skatter, inkomster, tillväxt och allt vad ni nu diskuterar internt. Då skall vi inte tala om att majoritetsunderlaget för herr Werner inte precis är det stabilaste som jag skulle önska mig som regeringschef. Herr Werner är ju i vild fart på väg att överta vad ni sade i valrörelsen. På goda grunder klampar han in i det stora och breda utrymme som socialdemokratin lämnat efter sig sedan man har övergett vad man sade i valrörelsen. Om jag vore socialdemokrat skulle jag vara tacksam för att det finns partier som, trots att de är i opposition, är beredda att ställa upp och hjälpa er att driva igenom era besparingsförslag. Det är ju genom de moderata rösterna i Sveriges riksdag som ni får igenom de flesta av era kommunala besparingsförslag. Vi har t.o.m. ställt upp på knattetandvården, därför att vi inser att det måste sparas. Vi har hela tiden sagt att detta naturligtvis inte drabbar barnens tänder, vilket ni skulle påstå, men det är ett sätt att vara stramare mot kommunerna och göra det möjligt för folk att få reallönehöjningar. Om socialdemokraterna varit i opposition mot en borgerlig regering, hur skulle ni då ha uppträtt med anledning av vad som sker vid t.ex. Uddevallavarvet? Hur skulle den här debatten ha förts, om Kockums varvs öde hade legat för ett avgörande regeringsbeslut om några dagar? Hur skulle det se ut om vi i dag förde den politik som ni förde i fråga om Landskronavarvet? Jo, då skulle det bli oerhörda problem för den socialdemokratiska regeringen. Var alltså tacksam, Olof Palme, för att det i Sverige finns en borgerlig opposition som är beredd att ta ansvar och vara med om att fatta impopulära beslut samt att stå för vad som sades inför valet.